Där skiljer han sig från herr Bohman. På sätt och vis är väl herr Hedlunds analys av dagsläget 1 statsfinansiellt och skattepolitiskt avseende riktigare än herr Bohmans. Herr Bohman började sitt inlägg mycket storslaget. Han slutade, som jag sade, patetiskt och i det närmaste lika storslaget. Han ägnade sig åt att försöka jämföra min ringhet med imperatorn på triumfvagnen och finansminis terns medarbetare med slaven som satt bredvid och viskade varningens ord i örat på finansministern, så att denne inte hade alltför stora åthävor när han talade till riksdagen genom sin kompletteringsproposition. Jag tror att det var en bra kombination som de gamla romarna hade åstadkommit. När Caesar åkte i triumfvagnen hade han inte slaven vid sidan om sig, utan enligt de historiska skrifterna satt slaven bakom kejsaren. Men i varje fall viskade han eller ropade vissa varningssignaler, så att kejsaren inte skulle gå för långt i sitt övermod. Sådana där varningssignaler kan man väl någon gång från oppositionen höra från den här talarstolen, men de är då uppblandade med så mycket av hetsande rop och uppmaningar, att varningssignalerna kommer alldeles bort i hanteringen. Sedan citerade herr Bohman med känslodarr i rösten vissa valda delar av min skrivning i kompletteringspropositionen. Jag kunde inte undgå att få associationen till den tyske kejsaren Fredrik I som lär ha sagt: »Potz Donnerwetter, haben wir das alles getan!» Sådan är inte, herr Bohman, redovisningen i kompletteringspropositionen. Det är en balanserad redovisning. Den bygger på det statistiska underlag, som vi med de bästa ambitioner samlat ihop, och den innehåller därutöver alla de varningar som också behövs men som herr Bohman sorgfälligt hoppade över. Men jag kan väl delvis förstå det icke eller endast i viss mån uttalade missnöjet med propositionens ton och skrivning över huvud taget. Man blir ju inte glad när man fråntas den morot som man räknade med att kunna använda i den mer allmänna hanteringen 1 valrörelsen. Herr Bohman kom in på skattefrågorna och sade, att regeringen begått felet att bibehålla energiskatten, punktskatterna, marginalskatten och den aktievinstbeskattning som verkar alldeles galet och felaktigt. Om man i denna talarstol vill tala om aktievinstbeskattning kan man väl ändå inte göra det utan att lämna någon information om aktiekursutvecklingen under de senaste månaderna. Försöket att via aktievinstbeskattningen moderera en del av spekulationen och att ta bort litet grand av de arbetsfria inkomsterna såg till en början ut att lyckas, men de förhoppningarna tycks nu komma på skam på grund av den aktiekursutveckling som vi under de senaste månaderna kunnat avläsa. Vill man ta bort energiskatten, vill man ta bort punktskatterna, vill man reducera marginalskatterna och vill man liberalisera aktievinstbeskattningen, finns det bara en enda väg att gå, och det är att höja konsumtionsskatten som kompensation. Det föreligger inget förslag om detta från oppositionens sida, och jag begriper det. Jag är medveten om att man i bevillningsutskottet har diskuterat dessa frågor, men jag är också medveten om att oppositionen, som ställer alla dessa krav, i dagsläget inte anser sig kunna kräva en höjd beskattning av de svenska konsumenterna. Under sådana förhållanden kan man ju fråga sig: Vartill tjänar allt detta anklagande och kritiserande för att vi inte har företagit skattesänkningar? Herr Bohman tog upp den socialdemokratiska näringspolitiken och kallade den doktrinär. Han vände sig mot diskussionen om insyn, kontroll och, om jag fattade honom rätt — jag reserverar mig på denna sista punkt — dirigering. Han sade: Nu skall ju herr Wickman dra upp riktlinjerna för en insyn och kontroll och möjligen också dirigering. Jag skulle vilja rekommendera herr Bohman att inte bara som allra hastigast titta på det näringspolitiska programmet utan att sätta sig in i det litet mera noggrant — herr Bohman kan ju inte ha hunnit studera det så väl, eftersom det redovisades för bara någon dag sedan och eftersom herr Bohman under gårdagens plenum var i elden här i talarstolen och enligt eget vittnesmål bara har sovit två timmar i natt. Herr Bohman kan följaktligen inte ha haft möjlighet att läsa det näringspolitiska programmet med den omsorg och den energi som hade varit erforderlig. Läs det, herr Bohman, och herr Bohman kommer att sova sött på örat, jag hoppas mer än två timmar efter den läsningens Det finns ingen anledning till oro eller skrämsel. Grundtanken i programmet är att vi i den svenska framstegstaktens tjänst — här spelar det privata näringslivet en avgörande roll — med hjälp av bl.a. investeringsbank och utvecklingsbolag skall arbeta vidare på samarbetet med det svenska näringslivet. Men det är ett tidens tecken, som vi också kan avläsa, att det ställs krav på en mer demokratisk insyn från de anställda och från samhället. Har man inte denna utveckling klar för sig kan händelserna ta ganska olustiga banor -— det finns färska exempel på detta. Man försöker ibland att vara spirituell och göra sig rolig genom att tala om hur fel finansministern räknat då han gjort upp sina tidigare prognoser. Men det finns en mycket enkel förklaring till det. Varje finansminister måste ju göra upp prognoser och det sker med utgångspunkt från den ekonomiska statistik han kan insamla och de bedömningar han kan göra. Sedan förändrar sig kanske de politiska och ekonomiska förutsättningarna. Om man då bara för att slippa anklagelserna för att ha prognostiserat fel skulle envisas med att hålla fast vid en politik som får prognoserna att slå in, så vore man en högst olämplig finansminister, bakom vilken skulle i så fall stå en högst olämplig regering. Man måste i stället anpassa sin politik efter utvecklingens krav, och så som jag sade inledningsvis kan inte vår lilla nation med dess 8 miljoner människor och med den integrerade ekonomi, där vi har att leva, vara suverän i detta avseende. Såsom jag förut har framhållit är självfinansieringsgraden i Sverige hög, och det påståendet håller vid alla internationella jämförelser. Den är inte sämre i dag än den var för ett år sedan; snarare är den litet bättre. De som studerar företagens bokslut — jag har ju å dragande kall och ämbetets vägnar den skyldigheten — får icke intryck av att det senaste årets utveckling på denna punkt förtjänar det negativa omdöme som jag tycker herr Bohman gav i sitt inlägg. Man försöker också dramatisera det hela med att framhålla sysselsättningssvårigheterna, och man säger att det därför är orimligt att lägga en skatt på företagen. Ja, detta är en fråga om finanspolitikens styrka, det är en fråga om att vi släpper ifrån oss 900 miljoner kronor till företagen genom att befria dem från omsättningsskatt på investeringarna. Men eftersom jag inte vill signera en finanspolitik som innebär ett lånebehov av ytterligare 700 å 800 miljoner utöver den upplåning på 2800 miljoner som här är redovisad anser jag det nödvändigt med en viss kompensation. För det ändamålet föreslås den arbetsgivaravgift som ni — medvetna om svårigheterna att komma ifrån den — i princip såsom det heter har tillstyrkt, men som ni inte vill låta tilllämpas från den 1 januari utan som skall uppskjutas till en obestämd framtid. Därmed tar ni bort 300 miljoner av inkomsterna för nästa budgetår. Ni kan ju inte gärna räkna med att man skall börja med arbetsgivaravgift från den 1 februari eller den 1 mars. Inför man den inte vid årsskiftet, kan man väl tidigast göra den tillämplig från budgetårsskiftet, och då blir det fråga om en 300 miljoner svagare budget. Denna avgift innebär emellertid inte någon direkt belastning på näringslivet eftersom den kompenseras av lättnader i fråga om investeringsavgiften. Det är en marginalfråga, och om någon av kammarens ledamöter har orkat med att läsa propositionen så vet han att där finns avslutningsvis en bilaga med försök att analysera dessa marginaleffekter. Det är marginaleffekter som håller sig inom ramen för en kvarts procent. Vissa branscher tjänar denna fjärdedels procent, vissa branscher förlorar den. Något annat är det inte fråga om. Och vi rör oss ju här i landet med inkomsthöjningar, där en fjärdedels procent inte blir den tuva som stjälper lasset. Herr talman! Jag lovade ju att detta inte skulle bli en föreläsningsserie, och jag har föredömligt ännu så länge hållit mig inom ramen av en och en halv timme. Låt mig därför till slut göra ytterligare några reflexioner. När man sitter och avlyssnar denna debatt, som domineras av en attack mot regeringen och finansministern — och väl också skall göra det — finner man att den blandas med en familjepolitisk träta mellan mittenpartierna och högern. Det är omöjligt att avhålla sig ifrån att delge kammaren sina reflexioner med anledning därav. Högern har med herr Bohman som företrädare framlagt förslag om direkta skattesänkningar omedelbart. Det finns en serie sådana förslag. Det är fråga om skattesänkningar för folkpensionärer, höjda ortsavdrag och en förändring av skatteskalan. Förslagen är presenterade på det sättet att man talar om det beskattningsbara beloppet, vilket för folk i allmänhet är ett mera anonymt begrepp. Om vi däremot ser till årsinkomsten visar det sig att för alla dem som förtjänar mindre än 21 000 å 22000 kronor per år finns det ingenting med i herr Bohmans ymnighetshorn när han vill sänka skatten. Det är hälften av de svenska gifta skattebetalarna som blir utan skattesänkning, medan den andra hälften skulle få skattesänkning. För denna andra hälft har skattesänkningen den karaktären att man ger det minsta där det mesta be hövs och vice versa, alltså det mesta där det minsta behövs. Detta har blivit litet för starkt för både herr Wedén och herr Hedlund. De tar bestämt avstånd från skattesänkningen. När vi diskuterade försvarspolitiken för någon vecka sedan mötte vi samma motsättningar — ett mittenförslag som med ungefär 600 miljoner och ett högerförslag som med 2,3 miljarder överstiger regeringens förslag. Man frågar sig: Hur i Herrans namn skall detta kunna bli ett alternativ till regeringens program? Herr Bohman försöker klara problemet genom ett sådant utplånande av sin egen profil som politiker, att jag tycker han borde hålla sig för god för det. Jag har tidigare någon gång sagt att vi här bevittnar den förunderliga uppvisningen, att högern när den anmäler sig att vilja samregera med mittenpartierna, får näsan omvriden och blir hemskickad för att sedan snabbt vända i farstun och komma tillbaka och be att få vara med en gång till. Innebörden i den patetiska avslutningen i herr Bohmans anförande var ett uttryck härför. Varför, herr Bohman, skall ni i högern rulla ut er som dörrmatta för mittenpartierna när ni inte behöver det? Ärligt talat tror jag — härmed avslöjar jag visserligen bara en personlig mening — att högern borde ha de största möjligheterna på den borgerliga kanten att vinna mandat i höstens val. Varför det, frågar ni. Jo, helt enkelt därför att högern har en profil som skiljer sig från regeringens. Det är en profil som jag i långa stycken ogillar och som jag betraktar som reaktionär och omöjlig — men den innebär dock ett alternativ. Det finns många människor — och därvidlag är finansministern vittnesgill — som är så skatteleda att de faller i armarna på herr Bohman, när herr Bohman lovar dem omedelbara skatte sänkningar, och därför kommer också herr Bohman att fortsätta att utlova sådana. Det rör sig här om personer som traditionellt tillhör den borgerliga intressesfären och som har att ta ställning till frågan: Skall vi välja mitten eller högern? Väljer de mitten får de en politik som — jag skulle vilja uttrycka det på det viset — är ett försök att föra en sämre socialdemokratisk politik än socialdemokraterna för. Och så skickliga är inte mittenpartierna i agitatoriskt hänseende att de kan inbilla folket att de kan föra en bättre socialdemokratisk politik än vi. Därvidlag har vi erfarenhet och vana som onekligen fäller utslaget till vår favör. Mittens försök att ligga in på skinnet på regeringen utgör sålunda inget alternativ. Men herr Bohman och högern har varit djärva nog att i vissa stycken redovisa någonting annat, som kan väcka intresse hos en stor del av den klassiskt borgerliga publiken. Förtvivla inte, herr Bohman, gå inte och rulla ut er som dörrmatta för mitten. Herr Bohman behöver inte göra det, eftersom högern har, herr Bohman — det är min personliga mening — förmodligen de bästa chanserna i det borgerliga triumvirat som utgör opposition. Det sista goda rådet ger jag till herr Bohman därför att jag personligen tycker om herr Bohman. Ta vara på det, ty herr Bohman kommer att ha nytta av det.

Herr talman! Min konversation med finansministern alldeles nyss gällde en ordningsfråga; jag väntar nämligen svar på en interpellation, och det hade sagts att det skulle lämnas nu och delvis vara inbyggt i finansministerns anförande.

Den förstärkning som den avgiften betyder kan bli behövlig i höst, kanske nästa vår, kanske senare. Varken vi eller finansministern vet något bestämt om kommande konjunkturer. Vad sedan frisläppandet av investeringsfonderna beträffar sade jag ingalunda — och det gjorde heller inte finansministern gällande — att det var fel att frisläppa dem till i april 1969. Jag sade bara att om jag vore så optimistisk som finansministern — inte i här föreliggande officiella tryck men väl i ett annat, nämligen på den bekanta planschen med det fina porträttet — skulle jag säkerligen varit tveksam inför att låta den friheten gälla till april 1969. Men nu är jag inte så optimistisk, och därför tycker jag att det är riktigt som det är. Här har vi nu fått en hel del redogörelser för den ekonomiska situationen. Bland annat har det sagts att det varit angeläget att komplettera den bild som oppositionspartierna försökt ge från denna talarstol. Ja, om det finns luckor och brister i den bilden, bör man ju försöka fylla ut dem. Och när jag nu är inne på den saken skall jag för min del också försöka dra ett strå till stacken. För inte så länge sedan läste jag en redogörelse för produktivitetsökningarna i samtliga OECD-länder under den gångna fyraårsperioden varvid angavs siffran 19 procent. Vi här i landet ligger på omkring 14 procent. Samtidigt hade man i den redogörelsen räknat ut att om vi hade förmått hänga med i OECD-takten under dessa fyra år, skulle finansministern nu haft 3 miljarder kronor mera att röra sig med. Tänk vilken angenäm situation! Det hade räckt ett gott stycke på väg när det gäller skattelättnader åt de lägre inkomsttagarna, som vi ju på båda sidor ömmar mycket för. Men det var »om», det. Nu är det inte så, och då får vi finna oss i situationen. Vidare har det här på nytt sagts att den ekonomiska politiken skall vara selektiv, och finansministern har väl också visat att den har varit det i ena riktningen. Men jag tror inte att det har förts någon i egentlig mening selektiv politik när det gällt att hejda överhettningen och inflationen. Då har receptet varit: Dra åt skatteskruven några varv till bara! Nu har t.o.m. finansministern funnit att skruven är så hårt åtdragen, att kanske de flesta människor börjar klaga. Finansministern menade att oppositionen bör erkänna att det har varit bra för landet att han ställt sig kritisk till förslag som har framförts från oppositionen. Ja, naturligtvis — jag hoppas att finansministern också tycker att det är bra för honom och för landet att vi är kritiska mot hans förslag. Jag skulle knappast tro att någondera sidan känner sig ofelbar. Vi gör det i varje fall inte.

Herr talman! Jag var så inställd på den sedvanliga knivkastningen efter mitt inlägg att jag hoppade över svaret på herr Hedlunds interpellation. Jag skall emellertid gärna gottgöra denna underlåtenhet i mitt första anförande, och jag inskränker mig således i detta inlägg till att svara på herr Hedlunds interpellation. Herr Hedlund tog i sin interpellation upp frågan om sysselsättningssituationen för skogsarbetare och för utryckande värnpliktiga och önskade dessutom få en närmare redovisning av förhållan dena för de personer som avslutar arbetsmarknadsutbildningen eller, såsom han kallade den, omskolningen. Herr Hedlund riktade sin interpellation till statsministern, men vi har varit Ööverens om att jag lämpligen kunde besvara den i samband med dagens ekonomiska debatt, eftersom riksdagens tid i övrigt är hårt pressad. Sysselsättningsutvecklingen inom skogsbruket karakteriseras på längre sikt av att mekanisering och övrig rationalisering fortlöpande minskar behovet av manuella arbetsinsatser. Antalet sysselsatta i storskogsbruket — domänverket och skogsbolagen — har från februari 1957 till februari 1967 minskat från 75 000 man till 31 400 eller med 43 600 personer under en tioårsperiod, vilket i genomsnitt under perioden motsvarar en minskning av drygt 5,8 procent per år. Under den senaste vintern har det pressade läget på världsmarknaden medfört en temporär begränsning av virkesuttaget vilket resulterat i ökad arbetslöshet — bland = skogsarbetarna. Skogsarbetarnas erkända arbetslöshetskassa hade i mitten av maj 8,9 procent av medlemmarna registrerade som arbetslösa jämfört med 7,9 procent samma månad i fjol. 2 474 kassamedlemmar var anmälda som arbetslösa mot 2 060 i maj förra året. Man har anledning förmoda att den nu aktuella situationen inom skogsbruket kommer att påskynda rationaliseringsutvecklingen och att minskningen av antalet anställda under de närmaste åren kommer att ske i snabbare takt än enligt de uppgjorda planerna. En del av den arbetskraft som friställs kommer därför antagligen inte att återanställas i skogsbruket. Arbetsmarknadsmyndigheterna har genom fortlöpande kontakter med skogsnäringen hållit sig informerade om utvecklingen. Vissa företag synes dock ha haft svårigheter att bedöma syssel sättningen, och varsel om permitteringar eller avskedanden till arbetsmarknadsmyndigheterna har därför inte alltid aviserats i så god tid och varit så preciserade som hade varit önskvärt. På grundval av inhämtade informationer och efter samråd med arbetsgruppen för skogsbrukets arbetsmarknadsfrågor inom AMS, i vilken företrädare för skogsbruket ingår, fastställde arbetsmarknadsstyrelsen i slutet av januari ett program för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom det skogliga området under 1968. I första hand har åtgärder satts in för att genom omskolning och omflyttning bereda arbete i öppna marknaden åt den arbetskraft som friställts. I samråd med skogsvårdsstyrelserna har länsarbetsnämnderna planerat sysselsättningsskapande åtgärder. För de skogsarbetare som efter permittering återanställes i skogsbruket anordnas i mån av behov fortbildningskurser eller skogliga beredskapsarbeten. Arbetskraft, vars placering i öppna marknaden dröjer eller som på grund av ålder, ortsbundenhet etc. är svårplacerad, anvisas beredskapsarbeten. Av länsarbetsnämndernas kvartalsrapporter om sysselsättningsläget framgår att de särskilt insatta åtgärderna inom det skogliga området 1968 givit sysselsättning åt mer än 2000 skogsarbetare. Utryckande värnpliktiga. Under våren 1968 rycker cirka 35 000 värnpliktiga ut efter fullgjord rekryttjänstgöring. Huvuddelen, cirka 30 000, ryckte ut i slutet av april. Arbetsmarknadsstyrelsen har på grund av tidigare erfarenheter beräknat att en stor del, cirka 2/3, återgår till tidigare sysselsättning eller fullföljer redan planerad eller påbörjad utbildning. 10 000—12 000 kan beräknas önska få ny sysselsättning i anslutning till utryckningen. Sedan hösten 1967 har arbetsmarknadsmyndigheterna vidtagit en rad åt gärder för att underlätta de värnpliktigas anpassning till arbetsmarknaden.

Specialnumren har utdelats i februari, mars och april. I anslutning till denna utgivning har 15000 arbetsgivare skriftligen informerats om utryckningen och arbetsmarknadsverkets informationsåtgärder i samband därmed. Parallellt med den centralt bedrivna informationen har personlig kollektiv och enskild information lämnats ute på förbanden. På vissa förband har arbetsförmedlare och yrkesvägledare ställts till disposition för enskild mottagning. Genom att åldersgränsen för utbildningsbidrag sänkts från 21 till 20 år är arbetsmarknadsutbildningen nu i ökad utsträckning tillgänglig för de utryckande värnpliktiga. Arbetsmarknadsutbildningen erbjuder i år ett rikare differentierat kursprogram än föregående år — drygt 3000 kurser med inemot 250 olika yrkesinriktningar. I regel tilllämpas kontinuerlig intagning varigenom väntetider undvikes. Genom det ordinarie utbildningsväsendet har skolöverstyrelsen anordnat särskilda kurser för utryckande värnpliktiga. Under slutet av mars och under april bedrev arbetsmarknadsmyndigheterna över hela landet en organiserad platsackvisition hos cirka 30000 arbetsgivare. Detta har resulterat i ett ökat antal lediganmälda platser. De åtgärder som vidtagits innebär en intensifiering jämförd med motsvarande åtgärder för de utryckande värnpliktiga våren 1967. Antalet värnpliktiga som då ryckte ut var detsamma som i år. Utryckningen skedde då i mitten av mars. Årets utryckning sammanfaller således bättre med den sedvanliga säsonguppgången på arbetsmarknaden. Vid arbetslöshetsräkningen den 10 april 1967, cirka tre veckor efter utryckningen, uppgick antalet hos arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa personer som ryckte ut från värnpliktstjänstgöring under vintern och våren till 1359. I maj i år var motsvarande antal 886. De vidtagna åtgärderna kan därför sägas ha gett ett gott resultat och de farhågor, som från olika håll tidigare uttalats, har inte besannats. Från mitten av mars till mitten av juni beräknas 20150 personer avsluta arbetsmarknadsutbildning. Jämfört med motsvarande tid föregående år innebär det en ökning med 5 000, vilket beror på den starkt ökade utbildningsverksamheten under det senaste året. Arbetsmarknadsstyrelsen har under hösten och vintern i betydande utsträckning inriktat verksamheten på åtgärder för att bereda sysselsättning åt arbetslösa som ej omedelbart kunnat arbetsplaceras eller utbildas för arbete på öppna marknaden. Med anledning av det ökade utbudet från olika arbetssökande grupper under våren och den i samband med säsonguppgången väntade ökade efterfrågan på arbetskraft har åtgärderna intensifierats med sikte på direkta arbetsplaceringar. Den organiserade platsackvisitionen hos arbetsgivarna har för dem som slutfört arbetsmarknadsutbildning förbättrat möjligheterna att finna nya arbetstillfällen. Antalet hos arbetsförmedlingen anmälda icke tillsatta lediga platser uppgick — jag upprepar detta, herr talman — i mitten av maj till 46 400, drygt 6 000 fler än i maj förra året. Mellan april och maj ökade antalet obesatta lediga platser med 12 200, 36 procent. Motsvarande tal för 1967 var 6 800 och 20 procent. Placeringsmöjligheterna för dem som lämnar omskolningskurser får betecknas som goda. Därmed, herr talman, har jag besvarat herr Hedlunds interpellation.

Herr talman! Interpellationen ställdes till statsministern, beroende på att dess ämnesområde faller inom flera departements arbetsuppgifter, men jag utgick knappast ifrån att statsministern skulle besvara den; han hinner inte svara på alla interpellationer som riktas till honom. Jag ansåg emellertid att det var hans sak att avgöra vem som skulle besvara den. I fråga om interpellationssvarets allmänna beskrivning av läget har jag ingenting att invända och jag ber att få tacka för svaret. Däremot vill jag göra vissa kompletteringar. Finansministern nämner att arbetslösheten för ett par veckor sedan gällde cirka 9 procent av medlemmarna i Skogsarbetarnas arbetslöshetskassa. Det är en högre siffra än i fjol — den är mycket hög. Ändå famnar den inte hela sanningen. Många enskilda skogsägare har ofta sin väsentliga sysselsättning och inkomst inom skogen. Också för många av dessa har sysselsättningsmöjligheterna sviktat. Den registrerade arbetslösheten är därför en otillförlitlig mätare. Lägger man den dolda arbetslösheten till den registrerade, skulle det inte förvåna mig om man kommer upp till 15 procent i stället för 9. De arbetsmarknadspolitiska insatserna för att temporärt skapa sysselsättningstillfällen i avvaktan på en konjunkturuppgång för näringen bör natur ligtvis fullföljas och intensifieras så långt sig göra låter. I den mån all arbetskraft inte behövs inom skogsbruket får man försöka att i bygder med brist på arbetstillfällen förstärka de lokaliseringspolitiska åtgärderna. För de värnpliktiga liksom för dem som genomgått arbetsmarknadsutbildning är naturligtvis — lika väl som för alla andra — det allmänna sysselsättningsläget av stor betydelse. Den säsongmässiga uppgången i år var sen. Ökningen av lediga platser mellan februari och mars utgjorde 500 mot normalt cirka 3000. Sedan har uppgången varit kraftigare. Antalet lediga platser anses — säkert med rätta — vara en god mätare på marknadsläget. De som inte är sysselsatta i den öppna marknaden består emellertid, förutom av arbetslösa, av sådana som genomgår omskolning, är sysselsatta i beredskapsarbeten e. d. Om man ställer alla dem som omfattas av s.k. selektiva för tionde gången! — sysselsättningsåtgärder samt de registrerade arbetslösa i relation till antalet lediga platser finner man att dessa uppgår till 45 procent av dem som inte kunnat beredas sysselsättning i den öppna marknaden. Motsvarande siffror för 1967 var 50 och för 1966 nära 100. Sysselsättningsläget är alltså ingalunda tillfredsställande, utan alltjämt sämre än år 1967. Det är naturligt, som finansministern antyder i svaret, att de omskolade relativt sett har hyggliga möjligheter att få anställning. Det rör sig ju om utbildad arbetskraft, vilken vanligen lämnas företräde framför mindre kvalificerad. Det är också givet att om man särskilt inriktar sig på intensiva åtgärder just för de värnpliktiga, når man goda resultat för denna speciella grupp. Om man därmed bemästrar ungdomsarbetslösheten över huvud taget är en annan fråga. Denna arbetslöshet har varit påfallande hög. Enligt under sökningarna höll den sig under hösten och vintern kring 4 procent, medan arbetslösheten för hela arbetsstyrkan rörde sig om ungefär hälften. Vidare är den s.k. dolda arbetslösheten särskilt stor bland ungdomen. Inom grupperna under 25 år synes enligt arbetskraftsundersökningarna arbetslösheten ha varit tre till fem gånger så stor som den registrerade arbetslösheten under den gångna hösten och vintern. Detta ger anledning till i varje fall två slutsatser: De arbetspolitiska åtgärderna för ungdomsgrupperna, inte minst utbildningsåtgärderna, bör ägnas ökad uppmärksamhet och insatserna stegras. En allmän arbetslöshetsförsäkring är helt säkert av mycket stor betydelse just för de unga, emedan den nuvarande konstruktionen ställer en stor del av dem utanför varje form av arbetslöshetsförsäkring. Finansministern sade för en stund sedan att vi har en helt annan konjunktur nu än i början av 1930-talet. Jag är den siste som skulle vilja förneka det, även om jag har sett uppgifter i tidningarna om att det skulle ha varit lika svårt i vintras som då. Detta är felaktigt. Vi har en helt annan konjunktursituation — men det är bara en gradfråga.
Herr talman! Herr Bohman yttrade någonting om kritiken från — som orden föll — Hermanssons parti. Jag vill inte sticka under stol med att vi har en del kritiska synpunkter på den ekonomiska politik som förts och förs. Jag skall emellertid inte gå in på den saken nu, utan hoppas kunna återvända till den när det så småningom blir min tur på talarlistan. Tillåt mig emellertid, herr talman, att göra ett par reflexioner i anslutning till den debatt som förts mellan regeringen och de borgerliga partierna! Man kan nog inte påstå att i denna vårens avslutande ekonomiska debatt de sakliga differenserna mellan regeringen och den borgerliga oppositionen är särskilt stora. Det är klart att det finns en imponerande rad av avstyrkta borgerliga motioner och reservationer, men de gäller mest undantag från skyldighet att erlägga varuskatt och andra skattelättnader för dem som har råd att betala. Det föreligger emellertid enighet mellan regeringen och de borgerliga om att gå över till mervärdeskatt. De borgerliga accepterar arbetsgivaravgiften, och oenigheten avser bara när den skall träda i kraft. Denna fråga om mervärdeskatten är huvudfrågan i dag, och om den är enigheten nära nog fullständig. De borgerliga partierna försöker dölja sin tillfredsställelse, och detta är taktiskt betingat. Herr Hedlund sade: Den där mervärdeskatten är väl inte mycket att tala om. Nej, det är klart att när man får vad man begärt kan man väl inte kverulera också. Mervärdeskatten innebär en väsentlig framgång för den borgerliga skattepolitiken. Beträffande riktlinjerna för den ekonomiska politiken kan man näppeligen finna någon väsentlig skillnad mellan partierna. De under många år från borgerligt håll förordade rundabordskonferenserna mellan arbetsmarknadens parter, som i år benämnes stabiliseringskonferenser, är ingenting som kan betraktas som en huvudfråga. Ingen kan nämligen ifrågasätta regeringens vilja att samarbeta med det enskilda näringslivet och företagarorganisationerna lika väl som med löntagarnas organisationer.

Kritiken från de borgerliga partiledarna är därför ganska matt i dag, vilket gör att man kan ha litet svårt att hålla sig vaken, särskilt efter den arbetsamma natt som vi haft. Jag har det bestämda intrycket, att det i dagens läge inte finns några möjligheter för de borgerliga att komma med mera vägande invändningar mot regeringens ekonomiska politik. Herr Sträng är en skicklig man och inte minst en skicklig talare, men även om han hade varit bara hälften så skicklig tror jag att han hade lyckats klara sig bra i dag. Däremot kan jag inte vara lika belåten med honom från mitt partis synpunkt sett, men detta skall jag återkomma till senare.
Herr talman! Jag skulle först vilja säga till finansministern att jag tycker det vore lyckligt om vi kunde träffa en överenskommelse av ungefär följande innebörd: Vi anser båda två att de motiv som driver oss att föra den politik vi vill föra är goda motiv och att vi vill tjäna den politiken med så god strategi och taktik som möjligt. När finansministern stod i talarstolen och talade om oppositionen såsom driven av taktiska motiveringar och samtidigt ville ge intryck av att han själv aldrig haft några funderingar åt det hållet, gjorde detta ett olustigt intryck. Jag anser att det vore en avsevärd vinning för debatten, om vi ömsesidigt kunde erkänna varandras goda syften. Inte minst i avslutningen på finansministerns anförande kom det emellertid på ett nästan rörande sätt fram några för hans egen del taktiska spekulationer. Han praktiskt taget uppstämde en bön till herr Bohman: Måtte högern ta så många mandat som möj ligt från mittenpartierna! Underförstått: det blir bra för socialdemokraterna. Måtte herr Bohman vara så vänlig mot socialdemokraterna, att han inte följer de råd som kommer från folkpartiet och centern och som är förnuftiga när det gäller budgetuppläggningen och skattepolitiken! Jag har förut i dag talat om nödvändigheten av att fullständiga skattereformen. Jag har sagt att den måste genomföras på ett måttfullt och planmässigt sätt, där varje steg anpassas så, att inte de förut ekonomiskt sämst ställda grupperna kommer i kläm. Det är min uppfattning, att de föreliggande högerförslagen inte uppfyller dessa kriterier. Det är vidare min uppfattning, herr talman, att de är uttryck för ett utpräglat önsketänkande. Högern vill ha mycket större försvarsanslag än något annat parti, vill ha stora sänkningar av de direkta skatterna och föreslår besparingar som i varje fall som täckning för skattesänkningarna i mycket stor utsträckning är av otillfredsställande karaktär. Över allt detta vilar ett sådant drag av utpräglat önsketänkande att jag inte tror att förslagen går att förena med en position i ansvarsställning. Därför, herr finansminister, tror inte heller jag att Ni behöver vara så orolig för hur det skall gå inom en ny regering. Den uppfattning som jag här ger uttryck för hyses av många även inom högerns egna led. Orealistiska förslag har ingen framtid. Får jag sedan, herr talman, komma till herr Strängs anförande. Han sade att vi svartmålar. Nej, vi har inte svartmålat. Vi har bara gjort några konstateranden för dem som vill ha fakta. Finansministern räknade vid den här tiden förra året med en stegring på 3,5 procent av nationalprodukten. Så blev det inte! Han säger fortfarande att stegringen i Västeuropa var 2 procent, men av hans egen kompletteringsproposition fram går att ökningen 1967 var 2,5 procent. I Sverige var stegringen ungefär densamma som för Västeuropa och EEC men avsevärt sämre än för OECD. Finansministern räknade med och önskade en uppgång av industriinvesteringarna på 4 procent. Så blev det inte! De sjönk i stället. Han räknade med ett balanserat arbetsmarknadsläge. Så blev det inte! Arbetslösheten steg på ett synnerligen oroväckande sätt. Nu säger finansministern: Det är klart att jag måste framlägga prognoser. Ja, herr finansminister, men nu är det inte bara fråga om prognoser. Nu är det fråga om löften av samma slag som gavs inför 1964 och 1966 års val. Då tyckte ni det var bra att visa en utpräglad optimism och säga: Detta skall vi göra. På samma sätt nu. Men den bakgrund jag har belyst ger inte en tillräcklig grundval för tilltro till sådana löften. Finansministern säger: Folkpartiets och centerpartiets förslag när det gäller stabiliseringskonferenser kan ju inte leda till något. Vad skulle avsikten vara? Skulle avsikten vara att hjälpa Svenska arbetsgivareföreningen att se till att lönestegringarna inte blir så stora? Nej, herr finansminister, det var verkligen en väl enkel demagogi. Hela meningen med denna uppläggning skall vara att få fram större utsikter för reallönestegringar som verkligen blir hållbara utan en så häftig inflationstakt som den metod ger, vilken finansministern tillämpar. Det är verkligen beklagligt att konstatera, herr talman, att det av finansministerns yttrande tycks framgå, att han kommer att gå till nästa avtalsrörelse utan att ha lärt ett dugg av den utveckling efter den förra som han själv i efterhand har beklagat, nämligen att kostnadsstegringarna blivit för höga. Han är inte beredd att göra den bittersta insats för att pröva en ny metodik. I stället fortsätter han att håna dem som ändå i växande utsträckning kan stödja sig på instämmanden på olika håll även bland arbetsmarknadens parter. Till sist! Det besked som finansministern har lämnat beträffande socialdemokraternas inställning till en allmän sysselsättningsförsäkring är fortfarande svävande och oklart och visar att deras hållning inför denna stora solidaritetsreform är obestämd.

Herr talman! För framtida återgivning av bibelcitat kanske herr Sträng kan ha nytta av att få den upplysningen att såningsmannen, som sådde somt i god jord vilket bar hundrafaldig frukt, inte nämnes i Bergspredikan, och att Bergspredikan inte finns i Lukas evangelium. Rätt skall vara rätt, och det felaktiga citatet på detta område kan kanske leda till misstanken att herr Sträng gör felcitat även på andra områden. För resten sade inte Fredrik I potz Donnerwetter, han sade potztausend. Jag tycker så mycket om herr Sträng att jag gärna ger honom dessa små ord på vägen alldeles gratis. När finansministern läste upp sin stora, skrivna exposé över läget i Sverige — den som präglades av mentaliteten »hurra vad vi är bra» — lyckades finansministern nästan helt undgå att beröra det verkligt betydelsefulla problemet om det svenska näringslivets lönsamhetsoch kostnadsläge. Man saknade de klädsamma nyanseringar som hade varit på sin plats och som i själva verket finns i ett avsnitt av kompletteringspropositionen — det avsnitt som jag misstänker att en annan »slav» har skrivit, den slav som herr Sträng tydligen nu hade behövt ha med sig i talarstolen. Den romerske slaven stod för övrigt inte vid sidan och inte bakom heller, han stod i själva verket snett bakom, om vi skall vara riktigt noggranna! När finansministern föredrog sin avhandling tycker jag att han kunde varit så »flexibel», att han hade observerat att mina synpunkter på kompletteringspropositionen och den socialdemokratiska politiken inte var så schematiska som finansministern ville göra gällande. Jag gjorde mig inte skyldig till »några permanenta, dystra prognoser»; jag försökte faktiskt ge en nyanserad bild av verkligheten. Jag vågar påstå att även vi, herr finansminister, har kontakt med verkligheten. Vi har våra källor inom näringslivet, och det förvånar mig att landets finansminister är så dåligt orienterad, att han inte har klart för sig att det finns ett bekymmersamt problem i det svenska näringslivet i dag, nämligen lönsamhetsproblemet. Finansministern lämnade en felaktig uppgift. Han påstod att högerpartiet underbalanserar budgeten med 650 miljoner kronor mer än vad finansministern själv gör. Om man räknar med löneskatten, underbalanserar vi inte budgeten med ett öre mer än finansministern. Räknar vi med uppskov med löneskatten för ett halvt år blir vår underbalansering 240 miljoner kronor större än finansministerns. Men vi har inte bestämt oss ännu för om vi behöver löneskatten — det får konjunkturerna avgöra. Det är också felaktigt, herr Sträng, att det bara är de som tjänar mer än 20 000 kronor som har nytta av vårt skattesänkningsförslag. Skall man »hyvla av» pucklar i marginalskatten måste man »hyvla av» dem där de finns. Dessutom glömde finansministern att vi även har föreslagit en höjning av ortsavdragen. Det har alla skattebetalare nytta av. Det mest intressanta slutligen var det bekymmer som finansministern gav uttryck åt för min och högerpartiets skull. Det var ett rörande bevis på omtanke. Jag försäkrar finansministern att jag sätter stort värde på det. Jag kanske tvivlar en aning på bevekelsegrunden. Jag tror nog att finansministern menar vad han säger när han förklarar att han tycker om mig, det är som sagt ömse sidigt. Men motivet var nog inte enbart att ge uttryck för denna djupa känsla utan att komma åt de två mittenpartierna. Och det må man i och för sig ha rätt att göra. Jag är inte alls rädd för att »få näsan omvriden» vid diskussioner med mittenpartierna eller för att jag eller någon annan skall få fungera som »dörrmatta» — mina naturliga förutsättningar att vara dörrmatta är väldigt begränsade; då skulle det hellre vara fråga om en »gångmatta», om det över huvud taget skall vara någon matta. Vi har, herr finansminister, en klar och bestämd politisk vilja i högerpartiet, och den kommer vi att hävda. Men vi har en lika klar och bestämd vilja att samarbeta med de andra borgerliga partierna. Vi är övertygade om att i fall det skulle gå så lyckosamt för det svenska folket, att borgerligheten får majoritet i höst, är en trepartiregering det enda alternativet. Därför är vår vilja till samarbete klart dokumenterad. Vi vet att väljarna i alla de tre borgerliga partierna har samma syn på behovet av samarbete. Jag vågar, om jag skall travestera herr Wedén, säga att jag vet att en mycket stor del av folket bakom herr Wedén har den uppfattning som jag nu har givit uttryck åt, nämligen att det måste bli samarbete i en trepartiregcering om vi nu vinner det val som vi har framför oss; det vet vi som sagt ingenting om. Vi kan, i likhet med en stor del av det svenska folket, bara hoppas. Vår politik har givit önskat resultat, sade finansministern. Men vad har hänt? Är det den socialdemokratiska politiken som har givit det fina resultat herr Sträng vill berömma sig av? Förhåller det sig inte i stället på det sättet, att vi under nära två år har haft en sysselsättninigskris som lett till att vi fått balans på arbetsmarknaden, att löneglidningen har minskat, att produktiviteten har ökat, att efterfrågan och prisstegringarna har minskat. Dess utom har trycket på importsidan dämpats. Det är inte den socialdemokratiska politikens positiva inverkan som har lett till dessa konsekvenser; det är den negativa — den tidigare överhettningspolitiken — som har bidragit till de sysselsättningsproblem, vilka i sin tur utlöst förbättringen i olika hänseenden.

Herr talman! I mitt förra anförande sade jag, att sysselsättningskrisen nu inte är densamma som 1930-talets men att det bara är en gradskillnad mellan dem. Det leder mig fram till att det också i fråga om åtgärderna bör vara bara en gradskillnad. Finansministern säger att centerpartiet har lanserat en ny miljöpolitik sedan mittensamverkan inleddes och att mittensamverkan skulle ha gjort oss, som han sade, miljöskadade. Jag vill bara tala om att vi lanserade denna politik i en stor motion redan 1964. Jag tror att allt det vi i dag för fram i det avseendet fanns med i den motionen. Talet om miljöskada i detta sammanhang saknar alltså underlag. Låt mig så säga ett par ord om högern. Jag skall här i kammaren inte tala om de större eller mindre möjligheterna att vinna valet. Låt oss i stället konstatera, att socialdemokraterna här spelar upp med en tvåpipig flöjt. Å ena sidan säger man att de borgerliga partierna inte alls kommer överens och att det inte blir någonting av med en regeringssamverkan dem emellan. Å andra sidan säger man, att det blir högern som kommer att bestämma. Jag tycker att socialdemokraterna skall bestämma sig för vilken flöjtpipa de skall blåsa i. Det är riktigt att vi inte har samma skatteförslag som högern. Men jag har nog den uppfattningen, att det skall bli lättare att komma överens när vi sätter oss ned och räknar, eftersom högern enligt vår mening beräknat inkomstbortfallet alldeles för lågt genom att endast ta med ett par uppbörder i stället för sex. Det förekommer ju stora motsättningar även inom en del partier, men det går bra ändå. Och efter vad vi hört av herr Bohman finns det på det hållet en stor villighet att resonera. Mitten för ingen socialedomkratisk politik; den kan inte beskyllas för det. Den för en icke-socialistisk politik. Vad som nu vill till är kraftiga grepp mot kostnadsläget, som herr Bohman nyss talade om. Det behövs tillräckligt med kapital för näringslivet. Lokaliseringspolitiken måste fullföljas, utbildningspolitiken likaså. Ett utomordentligt viktigt mål både nu och framdeles måste vara att trygga sysselsättningen.

Herr talman! Herr Wedén gjorde ett försök att spela djupt moralisk. Han säger att finansministern står här och beskyller folkpartiet för taktiska motiveringar och funderingar, men själv är finansministern inte taktisk. Jag kan med djup förtröstan lägga avgörandet i den frågan i händerna på kammarens ledamöter. Det har talats om graderingar, och ingen politiker kan väl helt avsvära sig taktiska hänsyn i sitt sätt att agera. Men att just herr Wedéns parti nått hästlängder före alla andra partier när det gäller politisk taktik är nog både känt och omvittnat. Herr Wedén tyckte att vissa inslag i mitt inlägg var obehagliga. Tyvärr — jag kan inte hjälpa det är sanningen ibland obehaglig, och det är inget att göra åt. Herr Wedén försökte korrigera mig i några detaljer — möjligen var det herr Bohman som tog upp dettta; vem av er det nu var, är min replik riktad till den av er som tog upp saken. Jag är tacksam för alla korrigeringar, men på denna punkt tror jag nog att anmärkningen mot mig var ganska obefogad. Jag redovisade en tillväxttakt på 2 procent i Västeuropa emot 2,5 procent hos oss, och dessa siffror är riktiga. Det är bara fråga om att man måste vara konsekvent vid beräkningarna. I den reviderade nationalbudgeten i Kungl. Maj:ts proposition nr 125 återfinns på s. 16 en tabell där man kan avläsa en tillväxttakt på 2,5 procent i Västeuropa och 3,3 procent för Sverige. Med den beräkningsteknik som jag använt kommer man fram till 2 respektive 2,5 procent, men räknar man i stället så som man gör i OECD kommer man fram till en tillväxttakt på 2,5 respektive 3,3 procent. Man kan således inte jämföra den siffra som framräknats för Sverige i kompletteringspropositionen med den siffra som OECD fått fram för Västeuropa — då använder man två olika beräkningsmetoder och jämförelsen blir inte korrekt. Herr Wedén vände sig mot herr Bohman och passade på att ge honom en liten försiktig admonition; han sade att högern är besjälad av ett önsketänkande när det gäller försvaret och när det gäller skatterna, och detta önsketänkande är inte realistiskt. Men det måste väl ändå slås fast såsom två alldeles oförenliga ståndpunkter när herr Bohman såsom talesman för högern säger att högern kommer att hävda dessa ståndpunkter och mittenpartierna säger att de skall regera tillsammans med högern men att det inte kommer att bli något av med att omsätta högerns politik i verkligheten. Herr Bohman gör sig skyldig till en ännu större motsägelse, eftersom han säger att högern dels skall driva dessa linjer, dels föra en politik tillsammans med mittenpartierna. Man kan inte förena eld och vatten, och man kan inte göra en gemensam politik av oförenliga politiska program. Därför vore det i alla avseenden mycket riktigare om ni — eftersom ni säger att ni skall regera ihop och vill bli trodda på den punkten — satte er ned och gjorde upp ett gemensamt program, i vilket ni talade om för den svenska väljarkåren hur er politik skulle se ut om ni fick väljarnas förtroende att regera. Det är ärligare och hederligare än det system, som ni nu tillämpar och som jag skulle vilja beskriva på det sättet, att ni försöker göra disken så lång och välsorterad som möjligt för att värva så många väljare som möjligt. Om ni sedan håller fast vid vad ni säger — att ni skall regera tillsammans — kommer väljarna att kunna konstatera att väsentliga ting som ni serverat på valdisken blir undansopade för att ni skall ha möjligheten och nöjet att regera ihop. Det är just detta framträdande som är så dubbelbottnat och som jag inte tvekar att kalla uppenbart ohederligt. Hur ni än vrider och vänder på era argumentationer, så går det helt enkelt inte ihop. Som den energiske och noggranne man herr Bohman är försökte också han korrigera mig på olika punkter. Det är dock tämligen betydelselöst om jag minns rätt frår den tid då jag var elva år gammal och då som jag sade min magister läste Nya testamentet för mig eller om jag minns fel, om jag har blandat ihop Matteus och Lukas evangelium eller hur det var. Eftersom högerpartiet har en mycket energisk informationsdetalj på det religiösa området måste väl förklaringen vara, att någon skyndade sig fram till herr Bohman och talade om för honom att finansministern gjorde sig skyldig till ett misstag: det där stod inte i Lukas evangelium. Jag betvivlar att herr Bohman själv på egen hand var på det klara med det och utan reservation vågade stå för den uppgiften. Jag var ju så försiktig att jag åtminstone reserverade mig innan jag talade om mina bibliska kunskaper. Nu har emellertid en bibelsakkunnig i min omgivning konstaterat, att mitt citat finns i Lukas” evangelium 6 kap. 20 versen och följaktligen får herr Bohman antingen reparera sitt eget bibliska vetande eller ge bakläxa till den bibliska detaljen i högerns kansli. Jag kan följa upp detta och tala om att om jag fortsätter att läsa i Bibeln finns där orden »Saliga äro de enfaldiga», men så elak vill jag inte vara mot herr Bohman. För att sedan övergå till det litet mer allvarliga säger herr Bohman att finansministern helt bortser ifrån att det är näringslivets lönsamhetsproblem som är det väsentliga. Antagligen måste det ha slagit lock för öronen på herr Bohman under mitt långa anförande — jag erkänner att det kanske var påkostande att följa med det i en och en halv timme — ty det anförandet innehöll ändock väsentliga beskrivningar om hur regeringen ser på näringslivets lönsamhetssituation. Jag underströk vid flera tillfällen att industrins möjligheter att hävda sig är en ur alla synpunkter och för oss alla livsviktig fråga. Man kan inte från herr Bohmans sida hävda att det budgetalternativ som högern presenterat är lika starkt som regeringens. I högerns budgetalternativ bortfaller den arbetsgivaravgift, som jag har rätt att räkna in i mitt budgetalternativ men som herr Bohman inte kan räkna in i sitt alternativ för nästa budgetår, eftersom han inte i dag vågar inta den ståndpunkten att denna inkomst skall bli en realitet. Så länge herr Bohman inte vågar ta ståndpunkt har herr Bohman inte rättighet att räkna in avgiften i sitt alternativ. Det är alldeles uppenbart.

Herr Hedlund viskade till mig när han gick ned från talarstolen: Du får avstå från att bemöta mig för nu är det slut på min tid. Som gammal vän till herr Hedlund tar jag honom naturligtvis på orden, även om jag hade antecknat några repliker på hans inlägg.
Herr talman! Jag måste inlägga en gensaga mot finansministerns budgetberäkningar. Det är väl ändå rimligt, herr finansminister, att man vid sådana beräkningar tar hänsyn till vilka åtgärder vi har förordat i sysselsättningsfrämjande syfte såsom tillfälliga åtgärder vilka i stor utsträckning avvecklar sig själva efter en viss tid. Jag tar som exempel borttagande av omsättningsskatten på maskininvesteringar.

Samma resonemang kan föras beträffande löneskatten. Det är med en konjunkturpolitisk motivering som vi inte tagit ställning till datum för ikraftträdande. Det kan hända, trots finansministerns optimism i dag, att läget kommer att vara sådant den 1 januari nästa år, att det behövs särskilda stimulansåtgärder. Jag hoppas verkligen att det inte då blir nödvändigt att tillgripa sådana. Men en sådan skulle vara att inte sätta bestämmelsen om denna avgift i kraft. Var inte för säker herr Sträng, att vi inte kan råka ut för en vinter som är lika påfrestande som den vi har bakom oss. Beträffande stabiliseringskonferenserna går ju vi in för metodiken att samordna och koncentrera avtalsrörelsen, samordna den även med avtal om livsmedelspriser m.m., kombinerat med att statsmakterna deklarerar den allmänna politik och den skattepolitik som de ämnar föra.

Herr talman! Låt mig till sist säga att jag uppskattar herr Bohmans sista ord. De visar en samarbetsvilja som ytterligare understryker det oberättigade i finansministerns tidigare uttalanden. Vi är överens om — och det är den mest realistiska bedömningen och den står vi för — att det måste bli slut på de ständiga skattehöjningarnas period. Jag kan också ge finansministern ett litet stycke ur Bergspredikan. I den 26:e versen står följande: »Sannerligen säger jag dig: Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.» En sådan skattepolitik vill vi inte ha.

Herr talman! Snälla finansminister Gunnar Sträng, om finansministern skall polemisera mot mig, vilket jag tycker att finansministern skall göra, återge då vad jag sagt på ett riktigt sätt! Meningsutbytet blir mer förståeligt om mina uttalanden inte förvanskas, innan de blir utsatta för polemik. Jag påvisade, om vi nu skall återgå till Bibeln, att herr Sträng hade fel när han gjorde gällande att den såningsmannen återfinns i Bergspredikan. Jag upplyste också om att Bergspredikan inte finns i Lukas-evangeliet. Liknelsen om såningsmannen finns i själva verket i såväl Lukasoch Matteussom Markusevangeliet, och vill finansministern ha verserna har jag dem här. Men jag kan ju överlämna dem efteråt för att slippa belasta protokollet. Gör man sedan gällande, att de enfaldiga är saliga med hänvisning till mig, ty jag antar att det gällde mig, bör man inte bortse från de semantiska förändringarna. Ordet »enfaldig» hade nämligen inte samma innebörd tidigare som nu och inte den innebörd som Gunnar Sträng förmodligen tror. Jag har inte räknat in arbetsgivaravgiften i vårt budgetförslag. Jag upplyste uttryckligen om detta. All right, vi har inte bestämt oss för om arbetsgivaravgiften skall tas ut eller ej. Då finns det alltså en brist i förhållande till regeringens förslag på 240 miljoner kronor men inte på 650 miljoner kronor, som finansministern gjorde gällande. Det går inte att förena oförenliga synpunkter i ett politiskt program; det finns inga som tror på förklaringarna från högerpartiet och mittenpartierna att de skall kunna arbeta tillsammans, påstod finansministern. Men hur var det 1951, herr finansminister, när socialdemokraterna och det dåvarande bondeförbundet plötsligt gick samman? En vecka innan visste ingen vad som skulle hända, och de program som då förelåg inom respektive partier var ännu mer oförenliga än motsvarande program i den borgerliga oppositionen. Jag har inte beskyllt vare sig socialdemokraterna eller bondeförbundet för ohederlighet för att de träffade uppgörelse den gången, och jag tycker inte att finansministern skall göra gällande att det är »ohederligt> om oppositionen kommer överens om ett gemensamt regeringsprogram efter valet. Det regeringsprogrammets utformning blir i hög grad bestämt av valresultatet. Ja, herr talman, jag ser att min repliktid tyvärr är slut nu. Dem skänker jag till finansministern!

Herr talman! De 14 sekunder som herr Bohman så generöst ställde till mitt förfogande tror jag nästan kommer att räcka för det jag nu kommer att säga. Jag är helt förstummad av all den bibelsprängdhet som högerns partikanslis religiösa detalj givit prov på, men jag tycker också att vad herr Bohman sade var ett erkännande av att mitt minne är ganska hyggligt. Vi vet sedan tidigare att om herr Bohman visar sig duktig på något område, så dyker herr Wedén också upp för att inte vara sämre. Därför fick vi ett bibelspråk även från herr Wedén, nämligen »Du skall inte slippa ut därifrån, förrän din sista skärv är betald». Men den skärv som finansministern skall ta ut av svenska folket är nu presenterad, och den har ju herr Wedén anslutit sig till. Bibelspråket får väl därför tas som en varning för framtiden — alltså i den icke utsagda meningen att finansminister Sträng blir vi aldrig av med; därför är det bäst att även vid detta tillfälle varna för vad som kommer i framtiden. Sedan, herr Bohman, har jag faktiskt läst igenom det program, som träffades mellan mitt parti och bondeförbundet —- som det då hette — när koalitionen kom till 1951. Det fanns varken före den programskrivningen eller i själva programmet sådana våldsamma kullerbyttor som herrarna måste prestera, om ni skall kunna förena er i de principiellt diametralt motsatta attityderna på skattepolitikens och försvarspolitikens område.
Herr talman! Jag har redan tillåtit mig ge uttryck åt den meningen, att differenserna mellan regeringen och borgerligheten i dag inte är så stora som man skulle kunna tro när man lyssnar till de ibland ganska häftiga replikskiftena.

Regeringens reträtt för de borgerliga när det gäller införandet av mervärdeskatten kan som vi ser det få mycket betydande konsekvenser. Att företagen slipper betala skatt på investeringsvaror — vilket är mervärdeskattens väsentliga innebörd — kan vara början till en utveckling mot en skärpt konsumtionsbeskattning. I det särskilda yttrandet nr 1 från de borgerliga till bevillningsutskottets betänkande nr 45 krävs en fortsatt utveckling i samma riktning. Man begär ett avskaffande av alla punktskatter liksom också av energiskatten. Detta kan, såsom redan har framhållits, bara få till följd att man måste höja omsättningsskatten ytterligare och samtidigt ge ytterligare skatteförmåner till det enskilda näringslivet. Dessutom får man räkna med att en omshöjning skall komma som ett brev på posten nästa gång staten behöver mera pengar. Vad det i dag gäller är att till hälften öppna dörren för de borgerligas skattepolitiska giv genom att besluta om skattelättnader för företagen. Därefter kan man räkna med att det blir sänkning av skatterna för högre inkomsttagare genom lägre marginalskatter. Allt detta kan finansieras genom en skärpt varubeskattning i form av en oms, som förvandlats till renodlad konsumtionsbeskattning. En sådan beskattning kan man höja så mycket som samvetet tillåter, ty den drabbar inte företagens konkurrenskraft utan helt enkelt »bara» de breda lagrens köpkraft. mer givetvis att påskynda denna utveckling mot ökad konsumtionsbeskattning. Men det inledande och avgörande steget kommer att tas här i dag. Det är detta vi vill fastslå. Även om oenigheten mellan de borgerliga och socialdemokraterna i skattepolitiken härigenom blir mindre är vi för vår del skarpt kritiskt inställda till detta skattepolitiska steg. Det talas från mittenpartihåll och särskilt från folkpartiets representanter om att man inte i dagens läge och inte heller för den närmaste framtiden väsentligt kan ändra det totala skattetrycket. Men varför inte tala om vad som håller på att ske och förutsätts skola ske, nämligen en omfördelning av skattetrycket inom ramen för dess nuvarande storlek? Detta innebär att företagen får skattelättnader som vanliga konsumenter skall betala. Jag behöver inte bevisa det självklara, nämligen att den generella varubeskattningen som drabbar alla varor lika — det må gälla livets nödtorft eller mer umbärliga ting — drabbar medborgarna i omvänd proportion till deras bärkraft. De borgerligas skrik i dag efter filmens nästa akt, d.v.s. slopandet av alla punktskatter och av energiskatten och i stället en höjning av omsen, är ett slående vittnesbörd om den borgerliga skattepolitikens ohöljda klassprägel. Med detta har jag inte uttalat mig för avskaffandet av all indirekt beskattning. En del skatter är specialdestinerade, exempelvis bensinoch bilbeskattningen för vägväsendet, och vi gör för vår del också en bestämd skillnad mellan umbärliga varor som sprit och tobak och oumbärliga som mat och kläder. Det är för övrigt inte heller realistiskt ur statsfinansiell synpunkt att i dagens läge kräva helt avskaffande av omsättningsskatten. Men i stället för att höja den generellt — som ju kommer att bli följden förr eller senare — och därmed göra den ännu mera betungan de för de minst bärkraftiga, d.v.s. i första hand för låginkomstgrupperna och barnfamiljerna, vill vi gå en annan väg som vi närmare utvecklat i motion 11: 479. I denna förordar vi i stället för avskaffande av all punktbeskattning, alltså även då det gäller mera umbärliga varor, införande av en viss progressivitet i fråga om jämväl konsumtionsbeskattningen. I vårt utredningsyrkande på denna punkt framhåller vi att ökat skatteunderlag på konsumentkapitalvaror — särskilt dyrare varor av vissa kategorier — bör kunna tänkas och att i gengäld livets nödtorft i fråga om främst de tunga livsmedlen borde och kunde beskattas mindre. Detta förslag förutsätter naturligtvis att inte nya totala konsumtionsskattebördor tillkommer genom sänkt företagsbeskattning såsom nu föreslås genom införandet av mervärdeskatt. Vi framförde för vår del vid riksdagens början vissa förslag beträffande riktlinjer för en rättvisare skattepolitik. Målsättningen för en sådan borde enligt vår mening vara att bidra till att motverka ökningen av förmögenhetsoch inkomstklyftorna i samhället. Det är också därför som vi, såsom redan sagts, går emot en ökning av den generella konsumtionsbeskattningen men anser att frågan om en mera progressiv sådan i varje fall borde utredas och prövas. Av samma skäl motsätter vi oss en minskad företagsbeskattning till priset av en skärpt konsumtionsbeskattning.

Hur har då utskottet ställt sig till våra förslag? Ja, vad de borgerliga beträffar, så står ju deras linje om skärpt konsumtionsbeskattning samt minskad beskattning av företag och högre inkomster i direkt motsats till våra förslag. Några illusioner om tillmötesgående från de borgerligas sida har jag för min del inte haft. Men hur ställer sig socialdemokraterna? Ja, vårt förslag om avslag på mervärdeskatten förkastas. Den föreslagna arbetsgivaravgiften påstås väga upp skattelättnaderna för företagen i samband med avskaffandet av omsättningsskatten på investeringar. I detta avseende har emellertid finansdepartementet fått lov att i sin promemoria tala om sanningen. För det enskilda näringslivet blir det en nätt slant över på bytet mellan omsättningsskatt och arbetsgivaravgift — inte mindre än 200 miljoner om året. Så mycket mindre betyder nämligen arbetsgivaravgiften för det enskilda näringslivet jämfört med vad man vinner på mervärdeskatten. Det är ju en nätt summa i dessa tider, när de flesta inkomsttagare, inte minst genom kommunalskatternas höjning, får ett ökat skattetryck. Vad säger då utskottsmajoriteten om våra Övriga skatteförslag? En del av dessa har avverkats i tidigare sammanhang. Trots anhopningen av större förmögenheter i samhället, senast påvisad av koncentrationsutredningen, vill man inte acceptera någon ökad förmögenhetsbeskattning. Avdragsrätten för representation vill man inte rubba på. Skattefriheten för vissa stiftelser skall man möjligen återkomma till. Vad skall då kontentan bli av skattebesluten i dag? Jo, att det enskilda näringslivet får 200 miljoner kronor i skattelättnader; att folk får betala oms på vissa nya varor och tjänster; att en vidare upptrappning av detta slag av skattepolitik är vad vi har att vänta. Herr talman! Jag vill på en gång i detta sammanhang yrka bifall dels till de likalydande motionerna I1:935 och II: 1165 om avslag på propositionen om mervärdeskatten, dels till de likalydande motionerna I: 391 och II: 479 om utredning angående progressiv konsumtionsbeskattning. Får jag så, herr talman, säga några ord om den ekonomiska politiken i anledning av förslaget till komplettering av riksstatsförslaget. Vi diskuterar nu flera utlåtanden samtidigt och eftersom jag är den ende representanten som talar för mitt parti får jag försöka beröra det hela i ett anförande. I våra motionsledes framförda erinringar till finansministerns resonemang i detta stycke ville vi särskilt betona följande beträffande den ekonomiska politiken. För det första: Det finns ingenting som säger att arbetslöshetsoch otrygghetsproblemen kommer att tona bort och än mindre försvinna, därest den internationella konjunktursvackan sger med sig. Vi har i dag hört många olika uppfattningar om huruvida den kommer att göra det under den närmaste tiden eller inte. Somliga är mer optimistiska, andra mer pessimistiska. Koncentrationsprocessen inom det enskilda näringslivet, strukturrationaliseringen, med utslagning av arbetskraft utan hänsyn till samhällets eller de anställdas intressen, är nämligen utvecklingens lag med nuvarande ekonomiska system. Denna process, åtföljd av massutslagning av småföretag, kan naturligtvis — vilket herr Bohman var inne på — påskyndas vid sämre konjunkturer, men den avstannar inte vid bättre sådana. I detta läge finns ingen annan utväg än att samhället och de anställda får mer att säga till om inom det ekonomiska livet, därest vi verkligen vill upp nå någon större trygghet för de arbetande. Jag skall inte i detta sammanhang gå in på de olika förslag vi ställt i berörda hänseende, eftersom riksdagen genom uppskovsbeslut förpassat dessa förslag till höstriksdagen. Finansministern talade för en stund sedan något om sjukdom och hälsa. Han sade att man inte talar mycket om den återvändande hälsan — hälsan tiger still.

Det vill liksom inte bli någonting av med hälsans återvändande. Vi har i dag fått höra mycket litet, för att inte säga ingenting, om vad som konkret gjorts för att hälsan skulle återvända till dessa stora områden i vårt land där sysselsättningen oupphörligen viker. För det andra: Finansministern får i sin proposition lov att erkänna att lönsamhetsläget inom näringslivet förbättrats, såsom framgår av såväl kostnadssom produktivitetsutvecklingen liksom av bokslutsrapporterna från fjolåret. Därmed ryckes ju grunden undan för de borgerliga jeremiaderna — som vi också tagit del av här — om vårt näringslivs bristande konkurrenskraft. Detta tal motsäges för övrigt också av den tämligen gynnsamma exportutvecklingen och den uppenbarligen förbättrade handelsbalansen. Härigenom försvinner även motiveringen för de av mig påtalade skattefavörer åt företagen, som vi skall besluta i dag, lika väl som för finansministerns opåkallade varning till löntagarna i fråga om lönekraven inför höstens avtalsrörelse. För det tredje: Detta synsätt betyder inte att vi skulle vara liknöjda när det gäller den svenska industrins konkurrensförmåga och effektivitet utomlands och hemma. Hur skulle vi för övrigt kunna vara det med hänsyn till de anställdas intresse av arbete och utkomst? Men det finns andra sätt att påverka kostnadsläget — man talar mycket om det nu, och jag har ingenting emot att gå in på ämnet — än genom att vältra över företagsskatter på konsumenterna. Vi har många gånger pekat på räntepolitiken. Någon har haft denna fråga uppe också i dag. Med näringslivets ökande kapitalbehov och investeringsbehov följer att en lägre räntenivå har en väsentlig betydelse för att förbilliga investeringarna och därmed påverka kostnadsläget. Vi accepterar inte heller prisstegringarnas automatik. Varför skall vissa varor och tjänster få öka i pris bara därför att de är konkurrensskyddade, medan andra som inte är det visar ingen eller ringa prisstegring? Som anhängare av ekonomisk planering — såväl riksomfattande som regional — tror jag också på en planmässig utveckling av näringslivets effektivitet på en sund grundval. Herr talman! Jag vill med hänvisning till det anförda — som jag försökt göra så kort som möjligt med tanke på vår digra arbetsordning — yrka bifall till våra motioner om den ekonomiska politikens mål och medel, d. v. s. motionerna I: 966 och II: 1223. Herr talman! På tal om budgetförslaget vill jag understryka att de av oss vid riksdagens början föreslagna ändringarna på såväl utgiftssom inkomststaten hade varit fullt möjliga att genomföra. Det familjepolitiska beslutet kunde ha blivit avsevärt bättre i fråga om såväl bostadsbidrag till flera barnfamiljer som höjning av barnbidragen. Folkpensionärerna kunde ha fått ett bättre standardlyft och de handikappade ytterligare förbättringar, för att nu bara nämna några av våra förslag vid årets riksdag. Täckning fanns anvisad genom våra förslag om höjd förmögenhetsbeskattning, genom vårt nej till skattelättnaderna för företagen, som jag har talat om här, liksom genom våra förslag till prutningar på militäranslagen. Emellertid har dessa frågor nu avgjorts av riksdagen. Trots detta och vad i övrigt sagts här kan jag, herr talman, vara överens med bevillningsutskottet på en punkt, nämligen att skatteuttaget för nästa år måtte fastställas till 100.
Herr talman! Enligt den dagordning som vi tillämpar och som är effektiv på så sätt att det går fortare undan i dag än det gjorde i går, har de principiella synpunkterna fått komma till uttryck ganska mycket. Jag skall därför nu huvudsakligen försöka ägna mig åt vissa av de i bevillningsutskottet sakbehandlade frågorna. Föreliggande förslag till mervärdeskatt, vilken skall ersätta varuskatten, utgör en del av skatteberedningens enhälliga förslag till omläggning av vår beskattning. Tyvärr föreligger inte något förslag om en sänkning av den direkta beskattningen, vilken beredningen också hade enat sig om, och inte heller dess förslag om borttagande av vissa punktskatter. Enär energiskatten är den skatt som hårdast drabbar produktionskostnaderna är det att beklaga att den inte har inlemmats i mervärdeskatten. Enligt de beräkningar som vi i högerpartiet gjort skulle detta inte ha inneburit något skattebortfall för statskassan. Under utskottsbehandlingen har inte full klarhet kunnat vinnas om hur det härmed förhåller sig. Vidare är det att beklaga att vissa andra punktskatter, t.ex. guldvaruskatten och pälsvaruskatten, inte kunnat borttagas, då de är ganska besvärliga att tillämpa. Inom = bevillningsutskottet har en kompromisslösning åstadkommits, vilket innebär att några reservationer inte föreligger till utskottets betänkande nr 45, som rör mervärdeskatten. De viktigaste kompromisserna torde ligga i att redovisningstiden utsträckts till 35 dagar mot att vi avstått från kravet på ersättning till uppbördsmännen. Vidare har utskottets ledamöter kunnat ena sig om kravet på likställdhet i konkurrenshänseende mellan enskilda företag och samhällsägda vid statliga uppköp genom att man inför en förändring i upphandlingskungörelsen i berörda avseende. Det är därför nu bara att hoppas att också kommunerna är villiga att tillämpa samma principer vid sin upphandling. Vad beträffar beskattningen vid försäljning av begagnade bilar är utskottet enigt om att denna fråga inte är tillfredsställande behandlad i propositionen, och vi har av den anledningen också begärt att frågan skall bli föremål för nya överväganden i departementet. En hårdnande konkurrens har medfört att allt fler företagare har sett sig nödsakade att lägga ner sin verksamhet. Vårt eget högt uppdrivna kostnadsläge har visat sig inte längre kunna accepteras i omvärlden. Företagsnedläggelserna har givetvis inneburit en kraftigt ökad arbetslöshhet. Dagens arbetslöshetssiffror har nått en sådan storlek, att vi måste gå tillbaka ända till 1930-talet för att finna en motsvarighet till dem. Om man tar hänsyn till alla dem som är föremål för samhällsåtgärder, blir denna siffra mycket hög. Visserligen har det väl skett en viss förbättring under den senaste tiden, men det är någonting som hör årstiden till. Man kan se vissa tecken till ljusning, men osäkerheten är fortfarande mycket stor. Det har redan sagts tillräckligt under förmiddagen om detta problem. Att i ett sådant läge besluta om att en beskattning på arbete skall träda i kraft måste därför betraktas som en felaktig politik. Alla de hundratusentals människor som varit utsatta för störningar i sin sysselsättning eller som vet att stora risker föreligger för en friställning måste i dag finna en sådan här åtgärd vara ett slag i ansiktet. Hän synen till alla dessa människor kräver därför att denna åtgärd inte nu vidtages utan att vi väntar tills vi fått ett annat sysselsättningsläge än dagens. Allt tal om att skatten måste till för att företagen skall bära sin beskärda del av bördorna är helt enkelt en politisk bluff, då ingen torde kunna förneka att samhället genom denna åtgärd diskonterar 1 procent av det produktionsresultat som står till förfogande för löneuttag. Detta måste också få återverkningar på statsinkomsterna, då de beskattningsbara inkomsterna minskar på grund av lägre löneutbetalningar. Vi får inte heller glömma bort att det finns en gräns för de priser som omvärlden är beredd att betala för våra produkter, och det finns även en gräns där den svenska hemmamarknaden inte kan hålla den utländska konkurrensen borta. Verkningarna härav får de anställda i många svenska företag bära genom friställning. En ny skatt har alltid sina risker. Även om vi i dag börjar med 1 procent, kan denna siffra snart öka. Varuskatten började helt försiktigt med några få procent och är nu uppe i 11 procent. Under en fortsatt socialistisk regim vet de anställda vad som väntar dem i form av intrång i det tillgängliga löneutrymmet. Det föreliggande förslaget innebär också att löneskatt skall utgå på enskilda företagares och jordbrukares hela inkomst. Man tar ingen hänsyn till att denna även innehåller kapitalinkomster. Att på dylika lägga en löneskatt måste därför te sig helt orimligt. Vi har också sagt att detta är något som måste rättas till, om löneskatten skall sättas i kraft. Vi är också inom folkpartiet, centerpartiet och högerpartiet helt ense om att denna beskattning inte bör träda i kraft med mindre än att vi befinner oss i ett annat konjunkturläge än dagens. Vid flerfaldiga tillfällen har vi påta lat de skattehöjningar som årligen åsamkas skattebetalarna på grund av inflationens verkningar. Den kompensation i lönestegringar som erhålles för penningvärdeförsämring blir föremål för en hårdare beskattning genom att vederbörande flyttar upp i högre skatteklass. Samma är förhållandet med de nya inkomster som vederbörande skaffar sig genom att åtaga sig större ansvar och merarbete. Det är detta som kallas marginalskatter. Detsamma är förhållandet med värdet av ortsavdragen. När dessa får stå kvar på samma belopp trots att vi har en sådan kraftig penningvärdeförsämring, urholkas värdet av dem, ehuru de ursprungligen haft till uppgift att från beskattning undanta ett belopp som ansågs nödvändigt för livets nödtorft. Men det fyller inte längre denna uppgift. Trots oppositionens ihärdiga motionerande har inte den socialistiska majoriteten velat vara med om att göra ortsavdragen och skatteskalorna värdebeständiga. De skattevinster som samhället på grund av inflationen gör på medborgarnas bekostnad är tydligen alltför värdefulla i en fortsatt socialiseringsprocess för att man skall kunna avstå från dem. Vi återkommer därför med krav på en indexreglering av skatteskalor och ortsavdrag, men som vanligt motsätter sig den socialdemokratiska delen av bevillningsutskottet detta förslag. Det är, herr talman, på grund av dessa förhållanden som vi i högerpartiet menar att det är nödvändigt att kräva införande av högre ortsavdrag och lägre skatteskalor med verkan fr.o.m. nästa år. Det rör sig visserligen inte, som framhållits tidigare i dag, om särskilt stora skattesänkningar, men de är dock ett steg i rätt riktning, ett steg på skattesänkningens väg som skall kunna ge människorna i vårt land en känsla av hopp att det här som i andra länder skall vara möjligt att sänka skatterna och inte bara öka dem. Naturligtvis spelar en höjning av ortsavdraget vida större roll för mindre inkomsttagare än för större. Våra förslag till sänkningar av skatteskalorna är ett angrepp främst mot den så kallade skattepuckeln och sålunda mot marginalskatterna i inkomstlägena 20000 å 25 000-40 000 kronor. De största förändringarna i vårt förslag till nya skatteskalor finner vi sålunda för grupperna 16 000—24 000 kronor i beskattningsbar inkomst för gifta och 8 000—12 000 kronor för ensamstående. Inkomsttagare med inkomst över 40 000 kronor för gifta och 12 000 för ensamstående får enligt vårt förslag inte någon sänkning. Vi har nämligen funnit att det måste vara en reform av högsta angelägenhetsgrad att minska marginalskatterna för de inkomstskikt där dessa slår hårt och i särskilt hög grad drabbar familjeförsörjare. Det nuvarande systemet bidrar också i stor utsträckning till att driva kostnadsläget i höjden genom krav på kompensation för den höga skatten. Dessa verkningar är inte förvånande, när marginalskatterna för en inkomsttagare med 20000 kronor i inkomst uppgår till cirka en tredjedel och för en inkomsttagare med 30000 kronor i inkomst till ungefär hälften av inkomsten. För ensamstående är skatten på 20 000 kronor över 40 procent och på 30 000 kronor överstiger den 50 procent. Vi kan naturligtvis inte fortsätta iängre på detta sätt. Högerpartiet har insett detta. Det går inte att i ett sådant läge säga att vi nu inte kan göra något. Det måste vara politikens uppgift att skapa förutsättningar för en ändring. Högerpartiet har med sitt budgetförslag skapat dessa förutsättningar. De mindre inkomsttagarna utgörs till en stor del av folkpensionärer. Ingen grupp torde få vidkännas så kraftiga marginalskatter som denna grupp, vilket beror på att rätten till avdrag för nedsatt skatteförmåga försvinner samtidigt som det kommunala bostadstill lägget minskar, när vederbörande har inkomster vid sidan om sin folkpension. När folkpensionsavgiften nu inte längre är avdragsgill bör inte heller folkpensionen vara beskattad. Vi föreslår därför i en högerreservation — nr 4 vid bevillningsutskottets betänkande nr 47 — att en utredning tillsättes för att klarlägga denna fråga. Om en gift folkpensionär ökar sin inkomst utöver folkpensionen från 2 800 till 4800 kronor minskar han därmed sin inkomst med 107 kronor. Han får alltså en marginalskatt på över 100 procent. Det går inte att nöjaktigt komma till rätta med detta problem på annat sätt än genom att göra folkpensionen skattefri eller införa högre ortsavdrag för folkpensionärerna, vilket högerpartiet kräver att riksdagen skall fatta beslut om. Vårt förslag är att en ensamstående folkpensionär får ett ortsavdrag med 4000 kronor. Är endast en av makarna folkpensionär skall ortsavdraget höjas till 6 400 kronor för båda och när båda är folkpensionärer till 8 000 kronor. Har politikerna skapat ett system med så upprörande verkningar är det också deras skyldighet att göra allvarliga försök att rätta till det.

i förhållande till skattepolitiska åtgärder samt skatternas samband med självfinansiering och förhållande till konjunkturpolitiska skiftningar bli föremål för en utredning. När det gäller de framtida skattesänkningarna är det nödvändigt att även vi här i Sverige försöker komma fram till en effektiv sänkning av den direkta skatten, såsom skett i Norge där förslag föreligger att direkt skatt inte skall uttagas på belopp under 30000 kronor. De verkningar som vårt nuvarande skattesystem har på arbetsvilja, sparvilja och penningvärde liksom på näringslivets kostnadsutveckling är av den allvarliga karaktären att rättelse bör ske snarast möjligt. Vi kan inte hålla på med att uttaga direkta skatter där ingen skattekraft föreligger. Naturligtvis har vi ett starkt intresse av ett skattesystem som skänker möjlighet till valfrihet för båda makarna att ta förvärvsarbete — vi har också framlagt förslag i det syftet — men å andra sidan kan vi inte acceptera ett skattesystem som ytterligare skulle höja familjebeskattningen. Vi får inte skaffa oss ett skattesystem som slår sönder familjen som enhet. Inom konservatismen har man nämligen alltid uppfattat familjens enhet som den säkra garanten för samhället och de ungas fostran på ett rätt sätt. Värdet härav framstår för närvarande klarare än någonsin med tanke på hur vissa ungdomar visat sin bristande respekt för ett lagbundet samhälle. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 44 fogade reservationen. Vad det gäller bevillningsutskottets betänkande nr 47 yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 6, 7, 8, 9 och 11.

Herr talman! Det var en mycket be låten finansminister som exponerade sig tidigare från den här talarstolen. Nu är det ingen nyhet; finansministern är alltid belåten med den politik regeringen för. Vi kommer ihåg hur det var 1966, alltså för två år sedan, då det inte var någon måtta på alla de stora bedrifter som det socialdemokratiska partiet hade utfört. Man skröt om att man var världsbäst och att allt var så väldigt bra. Finansministern var då också mycket skicklig; både i denna kammare och på TV-skärmarna förevisade han sin belåtenhet med stor övertygelse. Men människorna i det svenska samhället, som upplevde resultaten av den ekonomiska politiken, var inte lika belåtna, och de gav det socialdemokratiska partiet ett valnederlag, som man också inom partiet ansåg vara mycket allvarligt. Man kan fråga sig: Är allting bra nu då? Ja, man utlovar 4 procent ökning av bruttonationalprodukten i år. Men ingen vet om vi uppnår den siffran. Förra året lovade man 3,5 procent ökning för år 1967. Resultatet blev bara 2,7 procent. I valrörelsen 1964 lovade man minst 4 procent ökning av bruttonationalprodukten per år — minst 4 procent. Man har inte något av åren därefter uppfyllt det löftet. Nu kan man fråga sig, om någon procent mer eller mindre har någon betydelse. Av socialdemokraternas egna uträkningar ser vi ju att 1 procent betyder mer än 1 000 miljoner kronor för folkhushållet. Hade socialdemokraterna uppfyllt vallöftet från 1964 att öka bruttonationalprodukten med minst 4 procent om året, så hade folkhushållet haft inte bara 1000 miljoner kronor utan flera tusen miljoner kronor i ökade resurser. Arbetslösheten är fortfarande större än förra året, och den är mer än 50 procent större än vid samma tid för två år sedan. Otryggheten i sysselsättningen har ökat. Bostadsbristen finns kvar men nu har hyrorna i de nya husen blivit så höga att det trots bostadsbristen finns lägenheter som står tomma. Vårdkrisen är inte löst. — Nej, det blir nog så i år också att människorna i det svenska samhället kommer att fästa större vikt vid de egna erfarenheterna än vid skryt som framförs av socialdemokraterna från talarstolarna. Vi står nu vid slutet av en riksdag där mittenpartierna på punkt efter punkt framlagt konkreta program för en sund politik och för en bättre sysselsättning. Socialdemokraterna har avslagit dessa förslag. Jag skall nu, herr talman, i detta stora komplex av frågor bara ta upp skattefrågan. Jag måste givetvis beklaga att finansministern, när han nu äntligen framlägger ett förslag om mervärdeskatt, har försummat att låta den ingå i en planmässig skattereform. Jag skall nu inte behandla mervärdeskatten; det kommer andra talare från folkpartiet att göra senare under dagen. Men jag kanske ändå får säga några ord om den behandling som finansministern utsätter konstnärerna för i detta samhälle. Här har först skatteberedningen enhälligt sagt ifrån att man inte bör ta ut den indirekta skatten på konst som säljs av konstnären själv antingen på ateljé eller på utställning. Sedan har saken varit uppe till diskussion i en expertutredning, som kommit till precis samma resultat. Men herr Sträng nonchalerar helt den saken. Jag måste tolka bevillningsutskottets skrivning på denna punkt som en fingervisning om att man måste försöka lösa denna fråga på ett tillfredsställande sätt. Det betyder att den inte kan lösas enligt de riktlinjer som finns i propositionen. I samband med mervärdeskatten har som ett nytt element kommit in en arbetsgivaravgift. Man kan naturligtvis säga att det inte är någon nyhet; även skatteberedningen förslog en arbetsgivaravgift. Men det finns ju en väsentlig skillnad mellan dessa två slag av arbetsgivaravgifter. Skatteberedningens arbetsgivaravgift var avsedd att hjälpa till att finansiera folkpensioneringen och viktiga delar av sjukförsäkringen, och införandet av denna arbetsgivaravgift skulle ha inneburit att man från de enskilda personernas skattsedlar lyft bort folkpensionsavgiften och en stor del av sjukförsäkringsavgifterna. Den nu föreslagna arbetsgivaravgiften däremot ingår bara i statskassan som en inkomstpost och hjälper inte på något sätt till att avlyfta några avgifter från enskilda personer. Skatteberedningens förslag innebar inte att man skulle skänka företagen de pengar som borttagandet av omsen på investeringar skulle ge, utan man förutsatte — och också på denna punkt var man ense — att ett sådant borttagande skulle påverka prisbildningen. När det gällde punktskatterna hade vi direkta utfästelser från branschorganisationerna att så skulle ske. Finansministerns + arbetsgivaravgift har ett annat syfte än det som skatteberedningens hade — meningen med skatteberedningens arbetsgivaravgift var att ta bort diskrimineringen av de svenska varorna i jämförelse med de utländska. Finansministerns <arbetsgivaravgift är så konstruerad att den drabbar en arbetskraftsintensiv företagsamhet hårdast. Det är klart att har man ett läge med inflationstryck och en stor brist på arbetskraft kan det vara motiverat. Men det kan ju inte vara den allra lämpligaste formen för en skatt i dessa tider när vi har arbetslöshet. Det är därför ganska naturligt att oppositionen, som här står samlad, även om den har godtagit arbetsgivaravgiften som princip i detta sammanhang — det var ingenting annat att göra så som förslaget var upplagt — har sagt att det vore orimligt att nu fastställa tidpunkten för ikraftträdandet och att man därvidlag bör avvakta konjunkturutvecklingen. När det gäller utformningen av be skattningen skall jag inte gå in i detalj på det förslag som gäller folkpensionärernas beskattning. Det kommer också att tas upp av andra talare från folkpartiets sida under denna debatt. Men jag vill bara i förbigående peka på att de orimliga effekter, som herr Magnusson i Borås här har talat om som kombinationen med det bortfallande bostadsbidraget innebär, måste man ta itu med. Vi har valt en annan väg än högern, en som vi anser vara mer realistisk. Det är den linje som riksdagen förra året enhälligt gick in för men som finansministern helt har nonchalerat ett helt år hittills. Herr talman! Nu kan man fråga sig varför man, om man är för skattereformer, inte kan sänka skatten genast. Vi har inom folkpartiet och centerpartiet fått förebråelser från högern för att vi inte har skrivit ihop oss med högern i bevillningsutskottet. Vi hörde från herr Bohmans sida tidigare i dag en lång föreläsning om högerns skatteförslag där han ville göra gällande att det förslag som högern nu framlägger är bara samma förslag som folkpartiet och centerpartiet vill genomföra men liksom inte vågar framlägga. Så är ju inte förhållandet, och den stora uppmärksamhet som herr Bohman ägnade denna fråga gör att jag måste något gå in på den. Jag noterade hur förtjust finansministern var i högerns förslag och hur mycket han tyckte om herr Bohman dels i största allmänhet, dels också för att han hade lagt fram detta förslag. Varför har vi inte gått med på det förslaget? Högerpartiet lovar skattesänkningar på över 1000 miljoner kronor per år. Herr Bohman sade visserligen i dag att det bara är fråga om 350 miljoner, och det är ju sant att det drabbar det första budgetåret med 350 miljoner kronor, men det är väl inte meningen att man skall upphäva skattesänkningen den 1 juli nästa år utan den skall ju fortsätta året ut och då blir det fråga om över 1000 miljoner kro nor. Vi anser inte att det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget är sådant att vi kan lova en sådan skattesänkning från 1 januari nästa år. Vi delar alltså inte högerns uppfattning och det gör sannerligen inte heller alla högermän. De besparingar som man redovisar uppgår till ungefär hälften av skattesänkningen under ett helt år och de är dels tillfälliga, dels transaktioner av bokföringskaraktär utan samhällsekonomisk effekt. I själva verket är det så att mot reella besparingar på cirka 50 miljoner står inkomstbortfallet på över 1000 miljoner. Av de 650 miljonerna avser 200 miljoner att man inte går med på anslaget till Investeringsbanken, 100 miljoner gäller försäljning av LKAB-aktier, 155 miljoner besparingar till försvaret som emellertid inte får något genomslag i verkligheten. I bevillingsutskottet frågade man högerpartiet om detta parti var berett att avstå från att ställa krav på omedelbar skattesänkning, men det var inte partiet. Det är klart att vi beklagar det. Vi vet att man gör det långt inom högerns egna led. Jag kan hänvisa till en debatt där en mycket framstående högerman har sagt att detta skattesänkningsförslag är ett misstag från högerpartiets sida som måste påtalas. Herr Bohman sade tidigare i dagens debatt att man är samarbetsvillig på den här punkten, och det är givet att detta måste noteras med tillfredsställelse. Det får väl förutsättas att man kommer att följa en mycket ansedd högertidnings bedömning, när den framhöll att det efter de bestämda deklarationer som gjorts av mittenpartierna är helt orealistiskt att tro, att högerpartiets skatteförslag skulle kunna komma till praktiskt utförande omedeblart i en ny regering. När det gäller den fortsatta skattereformen kan man konstatera att det finns mycket samstämmiga uppfattningar inom hela oppositionen, såväl inom högern som inom folkpartiet och centerpartiet. Det är givet att det råder en viss oklarhet beträffande familjebeskattningens utformning. Herr Magnusson i Borås talade för sambeskattningen och, såvitt jag förstår, också för tudelningsprincipens fullständiga genomförande, och detta med motiveringen att man inte skall slå sönder familjen. Men, herr talman, jag tror inte att de 84 representanter vid högerns senaste riksstämma, som inte önskade göra ett uttalande om tudelningsprincipen, vill slå sönder familjen. Man kan, herr talman, konstruera ett särbeskattningssystem och ett sambeskattningssystem på många olika sätt, och jag kan försäkra herr Magnusson att de högerledamöter i kammaren som har en annan uppfattning än han och vi säkerligen kommer att utforma förslaget så, att det inte får de effekter som han är rädd för. Nu sägs det att oppositionen var överens om skatteberedningens förslag — som inom parentes sagt utgick från ett oförändrat skattetryck. Ja, det var den, och det gäller också socialdemokraternas representant, bevillningsutskottets ärade ordförande, herr Ericsson i Kinna. Alla var överens om utformningen, och därför var det tragiskt att finansministern lät tillfället gå förbi att då företa en skattereform. Men det är sant att löntagarrepresentanterna hade en annan uppfattning. Såväl LO:s, TCO:s som SACO:s representanter menade, att man borde sänka progressiviteten ännu mera än de politiska representanterna i skatteberedningen kommit överens om. Vi framhöll att de inte skulle överanstränga sig, och det visade sig ju också att deras bedömning inte var realistisk. Det är klart att något måste göras beträffande den skärpta marginalbeskattningen. Genom inflationen sker, som herr Magnusson och andra påpekat, en automatisk skärpning av skattetrycket, utan att riksdagen fattar något be slut härom. Man får en högre skatt på oförändrad realinkomst, och att det är stora grupper det är fråga om förstår man, om man betänker att 1953 drabbades 25 procent av de gifta skattskyldiga ju av progressiv beskattning men 1964 hälften. Nu är det över 70, kanske 80 procent av alla gifta som drabbas av den progressiva beskattningen. Varför vill man då inte göra en skattereform nu? Ja, en skattereform är tekniskt mycket invecklad. Den består av ett stort antal komponenter, som alla måste samlas till ett helt, så att man får en skälig avvägning av beskattningen mellan olika grupper i samhället. Genom en höjning av grundavdragen måste man se till att låginkomsttagarna behandlas skäligt. Genom en väsentlig höjning av barnbidraget — det ingick också i skatteberedningens förslag — skall man se till att barnfamiljernas situation beaktas och hänsyn skall också tas till folkpensionärerna etc. För att göra upp en sådan skattereform behövs det expertis i en omfattning som ett enskilt oppositionsparti inte har tillgång till. Detta är svaret, när man frågar oss varför folkpartiet och centern, som har begärt en skattereform av regeringen, inte själva utarbetat ett reformförslag. En skattereform är så tekniskt besvärlig, om man vill åstadkomma en skäligt avvägd och rättvis beskattning, att vi inte har resurser att utarbeta den. Om jag skall vara uppriktig, kan jag också säga att jag inte tycker att högerns försök i det stycket manar till efterföljd. Men jag hyser som sagt förhoppningar om att en ny regering skall kunna utarbeta en sådan skattereform. Kanske kan man också hysa förhoppningar om att få stöd för det från socialdemokraterna, så att vi kan besluta om reformen under en betydande grad av enighet. Detta är emellertid bara förhoppningar, som jag hyser efter att endast ha hunnit ögna i socialdemokraternas nya näringspolitiska program, där även skat terna tas upp och där det säges att marginalskatterna för mindre och medelstora inkomster bör sänkas. Självfallet är det dock en definitionsfråga vad man menar med det. även på det hållet har man emellertid börjat inse att något måste göras på detta område. Det är möjligt att en sådan skattereform får genomföras på ganska lång sikt. Klart är också att man kan genomföra den bara i den mån det finns samhällsekonomiska och statsfinansiella resurser för det. Men det är mycket viktigt att vi får en medveten plan för en skattereform, så att vi slipper sådana improvisationer som vi nu haft och som leder till så egendomliga resultat och gör skattesystemet så oerhört svåröverskådligt — och ökar möjligheterna till skattefusk! Det sistnämnda är inte det minsta kravet på en skattereform, d.v.s. den skall vara så utformad att den inte ger möjligheter till skattefusk. Herr talman! Det är många talare anmälda, och därför skall jag nöja mig med det anförda och yrkar bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande nr 44 fogade reservationen.
Herr talman! När man inför skattelättnader blir det alltid fråga om var man skall ta pengarna.

I bevillningsutskottets betänkande nr 45 föreslås i det särskilda yttrandet nr 1 en fortsatt skattereform i den riktning som herr Gustafson i Göteborg här har talat för. I första hand förordas en avveckling av energiskatten och vissa punktskatter. Jag har dock inte ur detta särskilda yttrande kunnat utläsa — jag har inte heller haft tillfälle att delta i bevillningsutskottets arbete — hur man på borgerligt håll tänker sig att finansiera den fortsatta reformeringen — som det heter — av skatteväsendet i denna riktning. Den fråga jag vill ställa till herr Gustafson i Göteborg är alltså följande: Hur skall man finansiera ett eventuellt avskaffande av energiskatten och av punktskatterna? Ämnar man i stället öka omsuttaget eller menar man att det ur finansiell synpunkt är möjligt att genomföra dessa höjningar på något annat sätt?
Herr talman! Jag har inget att anföra mot herr Gustafson i Göteborg med anledning av hans yttrande att mittenpartierna inte har funnit det möjligt att sluta upp omkring högerpartiets konkreta skatteförslag. Vi visste allesammans att ni har byggt upp er politik under denna riksdag efter en viss linje medan vi har följt en annan linje. Jag vill bara reagera mot uttryckssättet när man från folkpartihåll kräver att högerpartiet skulle presentera ett skattesänkningsförslag för ett budgetår, som regeringen ännu inte framlagt något budgetförslag för. Vi har nämligen presenterat förslag till besparingar och ändringar i budgeten som skulle innebära, att vi har full täckning för de skattesänkningsförslag vi har framlagt för det budgetår som ligger närmast framför oss. När en eventuellt kvarsittande socialdemokratisk regering har presenterat budgetförslaget för budgetåret 1969/70 är också vi inom högerpartiet beredda att presentera de ändringsförslag som kan föranledas av de beslut som vi kommit fram till. Vidare gör herr Gustafson gällande att det skulle finnas också andra uppfattningar om skattepolitiken represen terade inom högerpartiet. Ja, det finns en enda person — dock ej ledamot av riksdagen — som har förfäktat en avvikande åsikt. Det är ju inte så särskilt mycket att hänvisa till. Jag tror inte att något parti i vårt land kan hävda att det inte bland dess medlemmar förekommer olika uppfattningar. På denna punkt är det dock ytterligt små avvikelser inom högerpartiet, då endast en person deklarerat annan uppfattning. Herr Gustafson menade även att en högertidning skulle ha gjort ett uttalande i ungefär samma riktning. Jag känner inte till detta. Jag undrar om inte herr Gustafson i stället tänker på en viss annan tidning, som betecknar sig som oberoende liberal. Vad gäller särbeskattningen har jag bara sagt att vi inte kan gå med på en sådan förändring av den nuvarande familjebeskattningen att den skulle medföra en väsentlig skatteökning för familjerna. Det är det som vi har reagerat mot. Jag vet att många experter arbetat med att försöka lösa detta problem. Enligt vad jag känner till har de dock inte lyckats att komma fram till något förslag, och det skulle förvåna mig om man i dag skulle vara beredd att presentera ett alternativ som bygger på ett sådant system.
Herr talman! Jag begär inte att högerpartiet skall täcka in riksstaten även för det budgetår som följer efter det nästkommande. Det är en orimlig begäran, och det har mycket riktigt påpekats att inte heller regeringen själv kan göra det. Men vad jag reagerade emot var att man sade att kostnaden bara skulle bli 350 miljoner kronor. Det är rimligt att man när man talar om kostanden för ett förslag av denna art anger årskostnaden. Det blir sedan en ny regering som i så fall enligt dessa tankegångar skall skaffa fram 700—800 miljoner kronor extra. Jag hämtade mitt citat ur Östersunds Posten. Om herr Magnusson i Borås anser att det är en oberoende liberal tidning, har jag inget att invända mot det. Herr Karlsson i Huddinge frågade hur man skall finansiera borttagandet av energiskatten och av punktskatterna. När vi inom skatteberedningen föreslog dessa åtgärder var ju vårt motiv att kostnaderna för de svenska varorna skulle sänkas, så att dessa lättare skulle kunna konkurrera med de utländska. På detta sätt skulle man alltså möjliggöra ett genomslag i prisbildningen. Och som jag sade i mitt första anförande hade vi fått utfästelser från branschorganisationerna att ett slopande av punktskatterna skulle slå igenom. Jag anser det vara naturligt att de prisövervakande myndigheterna under en avvecklingsperiod får särskilda resurser för att kontrollera att utfästelsen verkligen infrias. Då blir reformen till glädje för konsumenterna.

Herr talman! Efter all den både andliga och världsliga visdom som har flödat över kammaren här i dag skall jag övergå till att tala om en del närstående, mera materiellt betonade ting. Det har förklarats att man gjort upp budgetförslag och att i dessa förslag också ligger förborgade möjligheter till skattesänkningar. Det är möjligt att så är fallet. Men en sak är vi väl alla överens om, nämligen att det inte bara gäller att utarbeta förslag utan att man också måste försöka realisera förslagen. Det stora problemet är just hur man skall kunna genomföra skattesänkningarna, om man verkligen ställs inför kravet att göra det. Huvudfrågan i det stora problemkomplexet i dag är emellertid mervärdeskatten, som skall ersätta omsättningsskatten. Jag vill ge finansministern ett erkännande för det sätt på vilket han medverkat till en förenkling av det ur sprungliga förslaget. Trots denna förenkling är det dock huvudsakligen utredningsförslaget som utgör stommen i den föreslagna reformen. I anslutning till propositionen nr 100 angående mervärdeskatten har avlämnats inte mindre än ett hundratal motioner, elva skrivelser från organisationer och en hel del andra skrivelser. I alla dessa aktstycken har framförts önskemål om ändringar. Detta ger vid handen att reformen alltjämt är behäftad med betydande brister — brister som vi dock får hoppas blir avhjälpta på grundval av fortsättningsvis vunna erfarenheter. Med anledning av de många förslagen om undantag måste dock framhållas att undantagsregler när det gäller sådana här skattefrågor alltid visat sig farliga. Så har det varit i fråga om omsättningsskatten och så torde det bli i fråga om mervärdeskatten. Ett enda medgivet undantag innehåller alltid frön till nya undantagskrav. För att skattesystem av detta slag skall fungera oklanderligt måste undantagen vara så få som någonsin är möjligt. Finansministern har vid tidigare tillfällen, då önskemål om införande av mervärdeskatt framförts, uttalat sig med ganska stor tveksamhet, och såvitt jag förstår har han ännu inte helt upphört att hysa tveksamhet. Detta är begripligt — många är säkerligen lika tveksamma som finansministern. Nu ligger emellertid förslaget på riksdagens bord, enhälligt tillstyrkt av bevillningsutskottet. Utskottsbetänkandet belastas alltså inte av några reservationer, men två särskilda yttranden har avgivits, något som på sitt sätt visar att det även inom bevillningsutskottet rått tveksamhet. Vi hoppas att vi senare — kanske redan till höstriksdagen — får en klarare redovisning på de punkter varom tveksamhet uttalats. När jag läser bevillningsutskottets betänkande nr 45, vilket i grova drag ansluter sig till propositionens innehåll angående förslag om övergång till mervärdeskatt, noterar jag med tillfredsställelse att de av skatteberedningen föreslagna schablonreglerna slopats och ersatts av andra bestämmelser. Ur framför allt jordbrukets synpunkt måste denna justering hälsas med tillfredsställelse. Med hänsyn till såväl jordbrukets som :skogsbrukets skiftande förhållanden synes knappast några schablonregler kunna tillämpas på ett rättvist och riktigt sätt. Slopandet av schablonreglerna har dock måst köpas, kan man säga, till priset av andra olägenheter. Antalet redovisningsskyldiga kommer att öka kraftigt, vilket kommer att medföra en omfattande byråkratisering av hela kontrolloch uppbördsförfarandet. Detta kommer för övrigt att utgöra en belastning för Övergången i stort. Finansministern beräknar att antalet redovisningsskyldiga enligt det nya skattesystemet kommer att uppgå till 350 000 å 400 000. Totala antalet redovisningsskyldiga enligt det nuvarande systemet med omsättningsskatt har uppgivits till 170 000. Det blir således en ökning på i runt tal 200 000. Man måste medge att det alltjämt finns utrymme för en betydande tveksamhet inför det nya systemets tillämpning. Även om finansministern på väsentliga punkter vidtagit förbättringar i förhållande till utredningsförslaget kan man också konstatera att rent negativa ingrepp företagits. Enligt utredningsförslaget skulle såväl punktskatterna som energibeskattningen slopas samtidigt med omsättningsskatten. Enligt finansministerns förslag försvinner omsättningsskatten under det att de två övriga skatteformerna bibehålls. Detta var väl aldrig näringslivets mening och inte heller utredningarnas! Förslaget om slopandet av punktskatterna och energiskatten har finansministern av statsfinansiella skäl ansett sig tvingad att frångå — ett förhållande som vi ur näringslivets synpunkt uttryckligen måste beklaga. Med hänsyn till stagnationen inom näringslivet borde dessa pålagor enligt beredningens förslag nu ha varit mogna för en avveckling. Den utvecklingsfrämjande injektion som borttagandet av dessa skatter skulle ha varit borde väl ha gjort att ett slopande just nu — om någonsin — hade varit väl motiverat. Jag vill övergå till att något beröra bevillningsutskottets betänkande nr 44 med förslag till förordning om allmän arbetsgivaravgift. I propositionen föreslås att arbetsgivaren skall erlägga allmän arbetsgivaravgift med belopp motsvarande 1 procent av utgivna löner — i form av pengar, kost och logi eller andra naturaförmåner. Som motiv för denna arbetsgivaravgift kan visserligen anföras att någon skatt på investeringsvaror inte uttas vid tillämpningen av mervärdeskatt, vilket är fallet vid nu gällande system med omsättningsskatt. Men en påtaglig orättvisa kommer att drabba sådana företag vilkas verksamhet är av den beskaffenhet att manuell arbetskraft måste anlitas. Detta behöver ingalunda vara betingat av den omständigheten att företagen inte har rationaliserat i tillräcklig omfattning. Det kan bero på arbetets art och en hel del andra förhållanden. Jordbruk, hantverk och småindustri blir de som hårdast kommer att drabbas av denna skatt, under det att storföretagen ges en oberättigad skattefavör. Det hade inte varit ur vägen om finansministern samrått med statsrådet Wickman innan han lanserade detta förslag. Statsrådet Wickman talade för några dagar sedan i Östersund och påstod då, att regeringen framför allt gynnar de små företagen. Någon allmängiltig regel för regeringen har väl detta aldrig varit, och det torde minst av allt gälla den nu föreslagna löneskatten. De omständigheter som anförts som försvar för den allmänna arbetsgivaravgiften torde däremot inte kunna åberopas som stöd för den s.k. egenavgiften. Löneskatten utgår i förhållande Man har på borgerligt håll ändock inte i princip velat helt motsätta sig vare sig löneskatten eller egenavgiften. Däremot har reservation anförts mot att den skall träda i kraft redan den 1 januari 1969. Man har ansett att i nuvarande arbetsmarknadspolitiska läge, med bristande tillgång på arbetstillfällen, denna beskattningslags ikraftträdande borde uppskjutas. Det synes nämligen föga välbetänkt att just nu, då näringslivet behöver all den stimulans det kan få, på detsamma Öövervältra även denna belastning. Dessa skatter borde enligt reservationen möjligen kunna tillgripas i ett mera tillfredsställande konjunkturläge, men knappas? NU. Mittenpartierna har i sitt motionspar hävdat att finansministern inte gått tillräckligt långt vid bestämningen av nedre gränsen för beräkning av allmän arbetsgivaravgift för att undvika onödigt administrativt arbete. För inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet har departementschefen stannat för 500 kronor per år, vilket således skulle betyda en avgift på 5 kronor. I förslaget till förordning uttalas dessutom, att avgifter under 10 kronor inte skall uttas. Ytterligare administrativa lättnader bör eftersträvas, bl.a. genom höjning av den nedre beloppsgränsen till — enligt mittenpartiernas förslag — 2 000 kronor per år. Detta krav har även givits uttryck i den bifogade reservationen.

Här skall villigt medges att väsentliga förbättringar gjorts, men dessa väger tämligen lätt mot de skärpningar som förekommer. Det föreliggande förslaget borde således i stora stycken ha kunnat utformas något annorlunda. Såsom beslutet nu blir kommer de närmaste årens riksdagar likväl att få dras med en betydande flod av motioner med krav på ändringar på väsentliga punkter. Förslaget kan emellertid godtas som ett provisorium, detta i förhoppning att regeringen vid den granskning utskottet hemställt om till höstriksdagen skall kunna hyvla av några av dess mest påtagliga kantigheter. Jag tillåter mig, herr talman, att med anförda motivering yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 45 samt i fråga om samma utskotts betänkande nr 44 till den därvid av herr Yngve Nilsson m.fl. fogade reservationen.